Fru talman! Vid justitieutskottets betänkande nr 24 är fogade två reservationer. Reservation nr 1 har framställts med anledning av en moderatoch en folkpartimotion angående skydd för narkotikavittnen m.fl. Hot och våld mot vittnen, målsägande och åklagare förekommer i en oroväckande utsträckning, särskilt i narkotikamål. En ovillkorlig förutsättning för att en framgångsrik brottsbekämpning skall kunna bedrivas är att samhället skall skydda dessa nyckelpersoner mot våld. En höjning av straffsatserna för övergrepp i rättssak och mened anser vi därför bör genomföras. 67 Utskottet uttalade förra året att det är av vikt att vittnen och andra som lämnar uppgifter vid rättegångar av samhället skyddas så effektivt som möjligt mot hotelser och andra repressalier. En del har redan gjorts för att skydda dessa vittnen. Vi menar emellertid att ytterligare insatser måste göras. Det bör bl.a. övervägas om det är möjligt att ge den som hotas ersättning för de ökade levnadskostnader som kan uppstå. Denna ersättning skulle tas ur allmänna medel. Vidare bör man, enligt vår mening, överväga frågan om en skärpning av straffet för övergrepp i rättssak. När det gäller mened bör en reglering övervägas i syfte att tillgodose intresset av att effektiviteten i rättsskipning kan upprätthållas. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 1. Reservation nr 2 är en moderatreservation som följer upp vår kommittémotion under rubriken Grov stöld. Vi finner det angeläget att slå vakt om de värden som innefattas i begreppet hemfrid. Vi framhåller i reservationen att insikten om betydelsen av att den enskilde i sitt hem kan känna sig trygg för inkräktare är väl förankrad i det allmänna rättsmedvetandet. De gärningar som består i att någon tränger sig in i ens hem och där begår stöld vittnar sålunda enligt vår mening om hänsynslöshet och innebär en grov kränkning av hemfriden. Mot denna bakgrund anser vi moderater det vara befogat att sådana gärningar från straffmätningssynpunkt jämställs med grov stöld. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall även till reservation nr 2 i detta betänkande.

Fru talman! När det gäller justitieutskottets betänkande nr 24 är huvuduppgiften egentligen att behandla regeringens förslag om anslag till justitiedepartementet för nästa budgetår. I samband med behandlingen av regeringspropositionen, vilken utskottet enhälligt tillstyrker, har vi också tagit upp ett tiotal yrkanden i motioner väckta under den allmänna motionstiden under januari månad i år. Utskottet är enigt, utom på ett par punkter. Som framgått av Inger Wickzéns anförande nyss föreligger två reservationer. Reservation nr 1 gäller frågan om skydd för narkotikavittnen m.fl. Utskottsmajoriteten anser, liksom reservanterna, att det är angeläget att man så effektivt som möjligt söker förhindra att vittnen och andra som lämnar uppgifter vid rättegångar blir utsatta för hotelser eller andra repressalier. Vi hävdar detta inte bara av hänsyn till de enskilda människorna —- det är naturligtvis mycket viktigt - utan också av hänsyn till att rättsskipningen skall fungera på ett tillfredsställande sätt. I detta syfte skärptes under år 1982 straffet för övergrepp i rättssak ganska kraftigt. Det höjdes från två till fyra års fängelse för fall då grovt brott föreligger. Anledningen till straffskärpningen var att det i samband med ett flertal brottmålsrättegångar — som ofta rörde narkotikabrott — fanns skäl att anta att vittnen och tilltalade av fruktan för repressalier inte vågade tala fritt. Nu vill reservanterna att det skall övervägas om inte ytterligare straffskärpningar borde företas. Utskottets majoritet anser att erfarenheterna av vilken betydelse den straffskärpning som ägde rum 1982 kan ha haft bör avvaktas innan riksdagen tar något nytt initiativ på det sätt som föreslås i reservationen. I reservationen säger man också — och det var även Inger Wickzén inne på — att det borde övervägas att ge den som hotas ersättning av allmänna medel för de ökade levnadsomkostnader som kan uppstå till följd av det skydd som den hotade måste ha. Om detta kan man väl säga att det är en vällovlig tanke. Förslaget saknar emellertid konkreta uppgifter om utformningen av systemet, varför jag i dag, med den tidspress vi har, avstår från närmare kommentarer. Som framgår av utskottsbetänkandet har det redan vidtagits åtgärder och pågår överväganden i regeringskansliet i linje med de nu aktuella motionsönskemålen och önskemålen i reservationen. Jag yrkar därför avslag på reservation 1. I reservation 2 från moderata samlingspartiets ledamöter i utskottet föreslås att gärningar som består i att någon tränger in och stjäl i ett hem från straffmätningssynpunkt skall jämställas med grov stöd. Motiveringen för detta ställningstagande är — vilket har framgått av Inger Wickzéns anförande — att det är angeläget att slå vakt om de värden som innefattas i begreppet hemfrid. Jag har uppfattat det så att vi är ganska överens om motiveringarna i reservationen. Utan tvivel har en viss förskjutning av medborgarnas krav på skydd vid kränkningar av olika slag ägt rum. Den personliga integriteten och tryggheten mot störningar av vad som räknas till hemfriden har alltmer kommit i förgrunden, i förhållande till kravet på skydd mot kränkningar av rent ekonomiska intressen. I höstas överlämnades till regeringen ett utredningsbetänkande om förmögenhetsbrott. I betänkandet behandlas bl.a. frågan om straffvärde och straffskydd i fråga om inbrott och störningar av hemfriden. Betänkandet har remissbehandlats och är nu föremål för överväganden i regeringskansliet. Med hänsyn till detta anser utskottsmajoriteten att riksdagen inte nu skall vidta någon åtgärd i frågan. Med det anförda, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Fru talman! Några ord i största korthet om motion 1512 av Nic Grönvall och mig — det torde den vara förtjänt av. Vi har krävt ett särskilt förfarande vid tillsättande av högre domare. Man kan väl konstatera att någon motivering för avslagsyrkandet inte ges av justitieutskottet. Man får snarast en känsla av att utskottet har tagit del men ej förstått. Kanske hade konstitutionsutskottet varit en lämpligare instans. Vår utgångspunkt är rent principiell. Det gäller att slå vakt om den dömande maktens oavhängighet. Man kan säga att man under de senaste 200 åren, alltsedan Montesquieu, har varit överens om att slå vakt om den dömande maktens oavhängighet. Högsta domstolen i USA utgör ett exempel på vad en fristående domstol kan betyda. I Sverige har regeringen haft prerogativ på att tillsätta högre domare. Förtjänst och skicklighet har varit de grunder som gällt. Vi kan se hur den offentliga sektorn har brett ut sig med bl.a. regleringsoch lagstiftningsraseri. Det har blivit allt angelägnare att trygga själva rättssäkerheten. Det gäller att vidta varje åtgärd för att trygga domstolarnas oavhängighet. I några remissyttranden över grundlagberedningens förslag föreslogs också att ett särskilt tillsättningsförfarande skulle komma till för att säkerställa domstolarnas oavhängighet. Motion 1512 bör ses mot den principiella bakgrunden. Vårt förslag går ut på att justitieråd, regeringsråd, presidenter i hovrätt och kammarrätt och ordföranden i arbetsdomstolen, bostadsdomstolen och marknadsdomstolen bör utses av regeringen efter en beredning av ett kollegium som förslagsvis skulle kunna bestå av ordförandena i högsta domstolen och regeringsrätten samt presidenterna i hovrätterna. Betänkandet redogör ambitiöst för tillsättningen av vissa av dessa tjänster, t.ex. förslagstjänster — där tillgång finns till speciella förslagsnämnder — anmälningstjänster och verkschefstjänster. Det är under den senare kategorin som de domare vi har talat om faller. Allan Ekström har tidigare i en motion tagit upp det önskvärda i att också de s.k. anmälningstjänsterna borde bli föremål för särskilda beredningar. Fru talman! Det är inte stor idé att yrka bifall till en motion, då utskottet inte har haft någon känsla för vad den principiellt avser. Detta får ses som en första framstöt. Jag kan erinra om den gamla latinska sentensen: Gutta cavat lapidem, non vi sed sepe cadendo. Droppen urholkar stenen, ej genom sin kraft utan genom att falla ofta. Detta är första droppen, och vi hoppas att den skall urholka stenen så småningom.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig: Om möjlighet att 1. om jag avser att vidta förändringar i lagstiftningen i den riktning överklaga beslut av kommunalföretagskommittén avser, så att beslut av kommunala bolag skall kömmunala bola 8, kunna överklagas och m.m. : 2. om jag avser att vidta åtgärder så att en kommun inte skall kunna subventionera enskilda företag i de fall redan verksamma företag finns i kommunen. Som svar på Sten Anderssons första fråga vill jag framhålla följande. Kommunalföretagskommittén har haft i uppdrag att göra en allmän översyn av de kommunala företagens rättsliga ställning. I betänkandet Kommunalföretaget diskuterar kommittén hur den medborgerliga kontrollen så långt möjligt skall kunna behållas när kommunal verksamhet bedrivs i företagsform. Kommittén föreslår dock inte någon generell bestämmelse som ger en kommunmedlem rätt att överklaga kommunala företags beslut. Kommittén lägger däremot fram olika förslag som innebär att beslut som gäller företagen i större utsträckning än i dag skall fattas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. I sådana ärenden blir det möjligt att anföra kommunalbesvär i frågor som gäller kommunala företags verksamhet. Vid remissbehandlingen av kommunalföretagskommitténs betänkande framkom olika uppfattningar. I likhet med bl.a. kommunförbunden anser jag att förslagen har samband med andra kommunalrättsliga frågor. Av betydelse är enligt min mening det utredningsarbete som pågår i statkommun-beredningen . Denna skall enligt sina direktiv bl.a. göra en samlad bedömning av kommunalförbundsutredningens och kommunalföretagskommitténs förslag om interkommunalt samarbete. Förändringar i lagstiftningen om kommunala företag bör därför enligt min mening anstå tills beredningens ställningstagande föreligger. Ett förslag beräknas enligt vad jag erfarit läggas fram omkring kommande årsskifte. Beträffande Sten Anderssons andra fråga vill jag erinra om att kommunernas allmänna befogenheter inom näringslivspolitikens område är starkt begränsade. Grundläggande för bedömningen av i vilken utsträckning en kommun får ge stöd till näringslivet är den allmänna kompetensregeln i 1 kap. 48 kommunallagen . Där anges att kommuner och landstingskommuner själva får vårda sina angelägenheter. För att få närmare besked om kompetensens innehåll är man hänvisad till lagförarbetena och till regeringsrättens avgöranden i kommunalbesvärsmål. En närmare kartläggning av rättspraxis redovisas i betänkandet Kommunerna och näringslivet. Huvudregeln är att kommunerna inte får stödja enskilda företag. Denna regel har dock vissa undantag. Stat-kommun-beredningen har i uppdrag att behandla frågan om kommunernas roll i näringslivsoch sysselsättningspolitiken. Beredningen skall 7n analysera erfarenheterna av de kommunala näringslivsinsatserna och belysa konsekvenserna av olika kommunala kompetensgränser inom näringslivsområdet. Mot denna bakgrund är jag nu inte beredd att göra några uttalanden om förändring av kommunernas befogenheter gentemot näringslivet. Även i denna del bör alltså det pågående utredningsarbetet avvaktas.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min fråga. Det råder stor politisk enighet om att skattemedel måste användas för att försvar, polis, stora delar av vårdapparaten, m.m. skall fungera på ett bra sätt. Däremot finns starka skäl att kritisera kommuner som med skattepengar går in i verksamhet där bevislig kommunal kompetens lyser med sin frånvaro och där redan verksamma företag inom branschen finns i kommunen. Om man -— för att ta ett exempel — som Malmö kommun via ett kommunalt bolag med skattepengar bildar ett rederi med avsikt att trafikera linjen Malmö-Köpenhamn och det redan finns andra rederier på linjen, borde detta kunna förhindras. När en kommun med invånarnas skattepengar lämnar mycket fördelaktiga ekonomiska villkor till ett företag och dessutom ytterst generösa förlustgarantier blir säkert resultatet att de i dag verksamma företagen i kommunen som inte får några skattesubventioner måste lägga ned eller minska sin verksamhet. En sådan snedvridande konkurrens från kommunens sida blir ett direkt hot mot befintliga företag och deras anställda. Beslutet som sådant blir direkt stötande och utmanande, framför allt ur demokratisk synpunkt, då detta har fattats i ett kommunalt bolag där kommunmedlemmarna saknar möjlighet att överklaga. I det mycket långa svaret från civilministern poängteras att kommunernas allmänna befogenheter inom näringspolitikens område är starkt begränsade, och civilministern säger också att huvudregeln är att kommunerna inte får stödja ett enskilt företag. Dock har denna regel vissa undantag. Jag tycker, fru talman, att detta är ett perfekt exempel på hur man inte skall bedriva kommunal verksamhet. Det kommer att leda till, vilket jag har sagt tidigare, att de i dag verksamma rederierna som har det mycket besvärligt och kämpar hårt för sin rörelse kommer att få uppenbara problem i framtiden. Jag hoppas att vi får en lagstiftning när det gäller det kommunala området som innebär att man skall kunna säga nej och direkt hindra sådan här verksamhet i framtiden.

Fru talman! Karl Boo har frågat mig om jag anser att det ligger i linje med Om regeringsbeslut ökat förtroendemannainflytande att regeringen upphäver ett beslut som en omprioritering av betydande majoritet i länsstyrelsens styrelse fattat? Bakgrunden till frågan är statliga anslag till att länsstyrelsen bl.a. har att besluta i vissa frågor om prioritering av anslag länsvägar Som svar på Karl Boos fråga vill jag framhålla följande. För den statliga väghållningen gäller en i hög grad decentraliserad planeringsoch beslutsprocess. Den ligger i linje med de allmänna strävandena att decentralisera beslut till regional och lokal nivå. Länsstyrelserna har numera rätt att fastställa flerårsplaner för byggande av länsvägar. Länsstyrelsen måste dock vara överens med vägverket om prioriteringarna. Har vägverket och länsstyrelsen olika uppfattning, skall frågan om fastställelse hänskjutas till regeringen för prövning. I det ärende Karl Boo torde avse var inte länsstyrelsen och vägverket överens. Planen måste därför fastställas av regeringen. Allmänt vill jag tillägga följande: I strävandena att åstadkomma en rimlig avvägning mellan centrala myndighetsintressen och de regionala kan inte alltid enighet uppnås. Frågan får i sådana fall i sista hand avgöras av regeringen som ytterst är ansvarig inför riksdagen. Det kan t.ex. gälla på områden där det från statsmakterna har bedömts nödvändigt eller önskvärt att regeringen som politiskt organ styr utvecklingen eller där det från rättvisesynpunkt är motiverat att t.ex. olika länsstyrelsers praxis skall bli likformig — eller när regeringen måste kunna dispensera från praxis. Det gäller självfallet också ärenden där besluten inte är förenliga med gällande författningar på området. Om länsstyrelsens beslut enligt den centrala myndighetens uppfattning strider mot gällande författningar, praxis eller rikspolitiska mål har den centrala myndigheten på olika områden uttryckligen getts möjlighet att hänskjuta frågan till regeringen. På motsvarande sätt har länsstyrelsen möjlighet att begära regeringens prövning av central myndighets beslut om t.ex. fördelning av resurser inom länet eller beslut som strider mot de regionalpolitiska målen för länet. En viktig aspekt på detta är att det är regeringen som skall avgöra sådana ärenden. Detta synsätt har nyligen diskuterats och stötts av riksdagen med anledning av regeringens proposition om regeringens befattning med besvärsärenden. Jag finner, och där har jag således stöd av riksdagen, att den av mig refererade ordningen är väl förenlig med strävandena till decentralisering och förtroendemannainflytande.

Fru talman! Jag tackar för svaret på min fråga, som aktualiserar ett viktigt problem: Vad är stora ord och löften om ökad decentralisering värda i praktiken? Skall politikerna på regional och lokal nivå få vidgade beslutsfunktioner och därmed ett ökat politiskt ansvar? Är byråkrativägen kungsvägen, och skall politikerna endast fungera såsom rådgivare och kanske — om jag får använda ett djärvt uttryck — politisk gisslan? Min fråga är föranledd av erfarenheterna från länsstyrelsearbete. Länsstyrelsen har ju att fördela eller, om man så vill, prioritera de statliga pengarna till länsvägarna. I stor politisk bredd över alla partier beslöt länsstyrelsen i Kopparbergs län att göra en annan prioritering än vägverket. Ärendet överklagades till regeringen, som beslöt att bifalla besvären och alltså upphäva länsstyrelsens beslut. Dock hade ytterligare en gång en bred majoritet i länsstyrelsen avstyrkt bifall till dessa besvär: En bred politisk majoritet var alltså beredd att ta det politiska ansvaret för sitt beslut och för prioriteringen av fördelningen. Vi skall också komma ihåg att det låg ett betydande ansvar i problemställningen. Det gällde frågan om en av hävd befintlig överfart över Dalälven skall få finnas kvar även efter den 1 juli 1986. Länsstyrelsens strävan var att försöka hinna bygga en bro färdig till den dag då färjeförbindelsen dras in. Människorna i området och näringslivet som sådant får annars en omväg på 3-3,5 mil för att komma över Dalälven. Civilministern redovisar en del synpunkter på hur förhållandet skall vara mellan centrala myndigheter och regionala myndigheter, i detta fall länsstyrelsen. Jag har ingen invändning mot denna redovisning. Men här gäller det ändå frågan vilket innehåll man vill ge en decentraliserad beslutsfunktion. Det var olyckligt att regeringen på detta sätt gick emot en bred politisk majoritet i länsstyrelsen. Jag förstår att det måste vara en smärtsam uppgift för civilministern såsom en av frihetsministrarna i regeringen att tvingas inregistrera detta.
Fru talman! Jag är inte särskilt besvärad av detta ärende. Problematiken är följande. Länsstyrelsen har rätt att fastställa fördelningen under förutsättning att den också har vägverket med sig. Blir man inte överens, handlar det inte, Karl Boo, om ett byråkratiskt påhitt utan om en demokratisk rätt att klaga vidare. Då ankommer det på regeringen att göra det slutliga ställningstagandet. Jag har låtit mina medarbetare studera i hur många fall man har blivit oense och gått till regeringen när det gäller de vägplaner som fastställts för perioden 1983-1984. Jag kan konstatera att det är en försvinnande liten del. Det rör sig om några promille. Detta betyder att den decentraliserade ordningen att länsstyrelsen gör en sammanvägning och blir överens med vägverket fungerar i de allra flesta fall. Är man inte överens har man rätt att gå vidare. Om länsstyrelsen finner att vägverket gör en för sektoriell bedömning, kan även länsstyrelsen överklaga. Därmed tycker jag att jag har redogjort för gällande ordning. Jag anser att detta inte är en fråga om byråkrati eller om att vara mot decentralisering, utan det handlar om att redogöra för en besvärsordning.
Fru talman! Jag har inga invändningar mot själva redovisningen av besvärsordningen. Jag är däremot ytterst förvånad över att regeringen i detta ärende följde vägverket och inte förslaget från den breda majoritet i länsstyrelsen som förelåg. Det var ju ändå inte något rättsfall för enskild i egentlig mening — jag förmodar emellertid att länsstyrelsens styrelse kan göra riktiga bedömningar även i ett sådant fall. : Här gällde det en prioritering som var av oerhörd stor betydelse för den del av länet som berörs av frågan. Länsstyrelsens styrelse hade god kännedom om förhållandena på orten. Styrelsen var skickad att göra den här bedömningen. Det är förvånande att man tydligen utan vidare i regeringen följde vägverkets förslag och inte beaktade vad en majoritet i styrelsen i bred politisk enighet var beredd att ta ansvar för. Till sist, fru talman! Om det blir den här typen av prövning i regeringen framöver när man skall diskutera större frihet för kommuner och landsting att själva besluta i olika ärenden, då kommer det verkligen inte att bli något större djup i den decentraliseringsoch frizonsdebatt som ändå är så viktig.
Fru talman! Jag kan i och för sig förstå Karl Boos önskan att partipolitiskt vinkla den här frågan. Jag vill emellertid bestämt motsätta mig att man blandar ihop den politiska färdriktningen i det arbete som har påbörjats för att genomföra reformer inom den offentliga sektorn med gången i ett sådant här enskilt ärende. Det är fråga om två skilda saker. Jag kan också med glädje konstatera att det i ytterst få fall råder delade meningar. Det finns alltså en ute i länen väl förankrad process där man lägger fast dessa prioriteringar, vilka i realiteten också blir gällande. Det är alltså i yttersta undantagsfall som frågorna kommer upp på regeringsnivå.
Fru talman! Jag avser inte att göra politiska markeringar i den här frågan. Jag vill bara framhålla att det i detta fall var iråga om en bred majoritet. Med i den majoriteten fanns också — om Bo Holmberg vill veta det — ordföranden i det socialdemokratiska partidistriktet, f. d. statsrådet Börje Andersson. Jag tycker att regeringen ändå borde kunna ta hänsyn till vad en så stark opinion i denna för länet mycket viktiga fråga har att säga.

Fru talman! Karl Erik Eriksson har frågat utrikesministern om han är beredd att medverka till införandet av ändrade bestämmelser som underlättar rekryteringen av kvalificerade personer i missionsoch u-landsarbete. Frågan har överlämnats till mig. Interpellationen behandlar tre frågeställningar, som alla rör statsanställda, lärare m.fl. Det gäller tillgodoräknande av anställning utomlands för inplaceringi tjänstetidsklass, möjligheterna till tjänstledighet och meritvärde av utlandstjänstgöring. ; När det först gäller frågan om tillgodoräknande av anställning utomlands i lönehänseende vill jag erinra om att jag den 23 mars i år besvarade en interpellation av Rune Gustavsson om tillgodoräknande i merithänseende av lärarverksamhet utomlands. Även i den interpellationen åsyftades det fall som Karl Erik Eriksson här refererat till, nämligen läraren som efter hemkomsten från flera års tjänst vid en skola i Etiopien inte får räkna sig till godo tiden där. Jag konstaterade då att frågan om tillgodoräknande av anställningstid i lönehänseende är reglerad i kollektivavtal men att någon allmän avtalsregel för att tillgodoräkna anställning utomlands inte finns. Däremot kan de avtalsslutande parterna genom särskilda avtal tillgodoräkna anställning i annat land, vilket har skett beträffande bl.a. finska klasslärare och finska präster. Förhandlingar pågår om att utvidga denna krets. Även statens arbetsgivarverk har möjligheter att i en skälighetsbedömning av det enskilda fallet medge en förmånligare tjänstetidsklassinplacering på grund av utlandsanställning. Jag hänvisar i övrigt till mitt tidigare svar. Beträffande möjligheterna till tjänstledighet för bl.a. annan anställning vill jag säga att regeringen nyligen har tagit ställning till detta i den tjänstledighetsförordning som trädde i kraft den 1 april i år och som tillämpas om inte annat följer av bl.a. kollektivavtal. Av den förordningen framgår att en arbetstagare i regel bör medges tjänstledighet för att inneha en annan anställning under högst sex månader. Det kan också bli aktuellt med ännu längre ledighet, nämligen om det finns särskilda skäl för det. Sådana skäl kan enligt förordningen exempelvis vara att ledigheten ligger i myndighetens intresse eller sammanfaller med samhällsintressen eller att anställningen gäller sådan internationell organisation till vilken Sverige är officiellt anslutet. Tjänstledighet för anställning inom biståndsverksamheten är reglerad i förordningen om rekrytering av biståndspersonal, m.m. Där sägs att en tjänsteman — t.ex. en statstjänsteman eller lärare — bör medges tjänstledighet för anställning inom biståndsverksamhet som sker genom eller med bidrag av staten, om det inte finns synnerliga skäl att säga nej. Föreskrifterna på det statligt reglerade området är alltså generösa på denna punkt, inte minst jämfört med vad som gäller på andra delar av arbetsmarknaden. När det slutligen gäller meritvärdet av utlandstjänstgöring vill jag upplysa om att regeringen senare kommer att ta ställning till de förslag som meritutredningen har lagt fram i sitt betänkande Meritvärderingen vid statliga tjänstetillsättningar m.m.

Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Det är riktigt att jag ställde min fråga till utrikesministern. Jag bedömde det nämligen så att frågor om u-landsarbete tillhörde hans fögderi. Nu svarade civilministern, och det är kanske inte så dumt, eftersom den för kyrkliga frågor ansvarige ministern borde ha stor förståelse för de här problemen. Min interpellation gäller i mycket stor utsträckning de ulandsarbetare som är anställda i missionens och andra frivilligorganisationers tjänst. Skälet till min interpellation är det stora bekymret när det gäller rekryteringen av kvalificerat folk till u-landsarbete. Jag har gett ett konkret exempel på detta. Det är riktigt, som statsrådet säger, att saken har diskuterats tidigare. Men efter det att jag framställde interpellationen har jag fått en mängd reaktioner, som visar att problemet är mycket mer omfattande och ligger mycket djupare än jag trodde. Det visar att de myndigheter som har ansvaret för rekryteringen har verkligt stora svårigheter när det gäller att rekrytera kvalificerat folk för dessa viktiga uppgifter. Detta framgår bl.a. av ett brev från en SIDA-tjänsteman som har ställts till UD och som jag förutsätter att statsrådet har fått del av. Där åberopas samma exempel som jag har refererat till. Vi skall inte diskutera det som ett enskilt fall, men jag vill ändå citera ur brevet till UD: ”Fallet har väckt uppmärksamhet och bestörtning inom SIDA där Gomér efter alla sina Etiopienår är väl känd och uppskattad för sina insatser. För SIDA och verkets rekrytering av biståndspersonal, liksom för andra internationellt verksamma organisationer utgör fallet Gomér och många andra liknande en svår belastning när det gäller att få tag på kvalificerad svensk personal, villiga att ta u-landsuppdrag. Detta och liknande fall som kommer till de rekryterande organisationernas kännedom är endast toppen av ett stort isberg. Hur många som på grund av det svenska samhällets attityder och regler aldrig söker arbetet inom biståndet låter sig icke beräknas.” Det är i klartext vad som sägs i denna mycket viktiga fråga. Vad beträffar frågan om tillgodoräknande av anställning utomlands vill jag ärligt säga att jag tolkar statsrådets svar till mig som mer förstående än det svar statsrådet gav till Rune Gustavsson för drygt en månad sedan. De nuvarande bestämmelserna är, som visats i fallet Gomér, fullkomligt orimliga. Som jag har sagt finns det mängder av exempel på detta. Statsrådet hänvisar i slutet av sitt svar till gällande bestämmelser och säger i det sammanhanget att en tjänsteman — t.ex. en statstjänsteman eller en lärare — bör medges tjänstledighet för anställning inom biståndsverksamhet ”som sker genom eller med bidrag av staten, om det inte finns synnerliga skäl att säga nej”. Jag vill fråga: Är statsrådet beredd att medverka till att de som anställs i u-landsarbete och missionsarbete med frivilliga medel får samma förmån? Det är en av kärnpunkterna i min interpellation. Jag utgår från att man på den punkten får ett klart svar av statsrådet. När det gäller meritvärderingen vill jag fråga statsrådet: Får man tolka svaret så att statsrådet personligen är beredd att verka för att man skall beakta meriter som förvärvas genom u-landsarbete av olika slag? Om statsrådet svarar ja på den frågan, så sammanfaller det mycket nära med vad som sägs från Missionsrådet i ett remissyttrande, som jag förutsätter att statrådet har tagit del av. Jag skall be att få citera ett sammanhängande avsnitt för att vi skall förstå innebörden av det. Svenska missionsrådet säger i ett yttrande som är undertecknat av Per-Åke Wahlström: ”I avsnittet om ”utlandsanställning” bör man observera att hindren för utlandsanställning på sistone har ökat. Den svenska arbetsmarknaden har blivit osäkrare samtidigt som möjligheterna till tjänstledighet i praktiken har blivit mindre för många kategorier. Detta gäller även volontärer med SIDA-stöd som arbetar inom de frivilliga organisationernas u-landsbistånd. Här kan en viktig del av de internationella svenska kontakterna motverkas av kortsiktiga snävt egoistiska ställningstaganden av arbetsgivare av olika slag. Därför är ökat meritvärde av utlandstjänst och praktiska åtgärder för att underlätta återinträdet på den svenska arbetsmarknaden mycket viktiga. För dem som arbetat inom det officiella biståndet eller för privata företag har dock ofta löner och andra förmåner varit av sådant slag att de har vissa marginaler vid återkomsten till Sverige. För dem som arbetat som volontärer och andra typer av biståndsarbetare via enskilda organisationer har ofta insatserna gjorts med så snäva ekonomiska ramar att återanpassningen till svenska förhållanden kan vålla stora problem. Vi anser därför att denna kategori bör prioriteras vad gäller praktisk hjälp.” Delar statsrådet de önskemål som framförts från Missionsrådet på den här punkten? Fru talman! Samtidigt som jag skrev min interpellation och frågade utrikesministern om han var villig att underlätta rekryteringen av kvalificerade personer till missionsoch u-landsarbete, gav regeringen denna grupp människor ett nytt dråpslag. Tidigare har den bestämmelsen gällt, som statsrådet vet, att man har fått retroaktivt barnbidrag om utlandsvistelsen har varat upp till tre år. I kompletteringspropositionen har regeringen nu föreslagit att denna tidsgräns skall minskas till ett år. Såväl statsrådet som vi andra som kan de här frågorna vet ju att det i praktiken innebär en omöjlighet för u-landsarbetare och för missionärer att åka hem vartenda år för att få ut det retroaktiva barnbidraget. Är man missionär i Indien, Zaire eller något liknande land, där svenska trossamfund har stora delar av sin missionsverksamhet, så har man inga ekonomiska möjligheter att åka hem med en familj vartenda år. Detta är alltså ett dråpslag mot dessa grupper av människor som gör en verkligt stor insats till mycket låga löner. Jag vill fråga civilministern och — vågar jag säga — kyrkoministern: Har man verkligen vägt in vilken effekt de nya bestämmelserna får för dessa grupper? Nu föreligger det motioner, och detta kommer att diskuteras i utskottet. Fru talman! Allra sist vill jag fråga: Kan statsrådet tänka sig att de här speciellt drabbade grupperna skulle kunna undantas från ytterligare försvårande av rekryteringsoch u-landsarbete genom att dessa bestämmelser, som har föreslagits i tilläggspropositionen, mjukas upp?

Fru talman! Som civilministern sade fördes här i riksdagen en debatt den 23 mars i samma angelägenhet som den som i dag behandlas. Underlaget för interpellationen är ju omständigheterna i ett enskilt fall, men ärendet är av den karaktären att en diskussion med mera principiell inriktning kan vara motiverad. Det är fråga om en svensk lärare, som först fullgjort sju års tjänst som dövlärare hos ett landsting och därefter nio år som kombinerad missionär och projektansvarig för ett dövskoleprojekt i Etiopien. När han återinträder i svensk lärartjänst hösten 1983 får han inte tillgodoräkna sig ett enda år av sina tidigare lärarår. Vad det betyder att börja från nolläge beträffande löneplacering och meritvärdering efter 17 år i yrkesverksamhet kan man lätt göra sig en föreställning om. Familjen har i detta fall vuxit från två till sex personer, och försörjningsbördan har alltså blivit en helt annan än vid det första tjänsteinnehavet. För lärare gäller AST-avtalet. Fram t.o.m. den 1 januari 1984 rådde den s.k. sexårsklausulen. Den innebar att det räckte med en dags tjänstgöring per sexårsperiod för att man skulle få tillgodoräkna sig all tidigare tjänstgöring. Nu är sexårsklausulen borttagen, och det måste väl sägas vara en riktig förändring, även om det bara är de som återvänder efter den 1 januari 1984 som kan komma i åtnjutande av förbättringen. Av meritutredningens betänkande framgår att ca 9 000 svenskar är utlandsstationerade. Detta antal har varit tämligen oförändrat under de senaste fem åren. Av dessa personer är var femte knuten till missionsarbete. Men vissa svårigheter att räkna med nytt arbete vid återkomsten till Sverige har gjort att rekryteringen håller på att bli trögare. Också en sådan omständighet som att man riskerar att inte få tillgodoräkna sig fullgjorda tjänsteår kan verkligen vara en bidragande orsak härtill. Under de två senaste riksmötena har arbetsmarknadsutskottet behandlat motioner med innehåll som tangerar den här problematiken. Bosättningsbegreppet utgör ju grunden för en del sociala förmåner inom den allmänna försäkringen. För ett återinträde i försäkringssystemet förutsätts en viss karenstid, och inplaceringen sker utifrån den aktuella årsinkomsten. Har man då en lägre inkomst, får man följaktligen också en lägre sjukpenningersättning, och den följer individen framgent. Svenskar har som bekant gjort uppmärksammade och berömvärda insatser i andra länder, inte minst inom missionsverksamhet. De som arbetade i missionsverksamhet i gångna tider kan sägas ha varit våra biståndsarbetare långt innan den benämningen skapades. De har med sina kunskaper vad gäller sjukvård, odling och skola bidragit till en positiv utveckling i vitt skilda delar av världen. De ca 1 800 svenskar som är engagerade i missionsuppdrag, med eller utan koppling till SIDA-projekt, är inte någon stor grupp, och inte heller någon högljudd sådan. Men det är ändå fråga om människor som inte kan leva på verbalt beröm utan som har lika krassa behov som andra att få tillgodoräkna sig ATP-poäng och att få en just tjänstetidsberäkning och en rimlig sjukpenningplacering. I ett betänkande från arbetsmarknadsutskottet redovisas delar av ett arbete om biståndsarbetets meritvärde. Man har frågat biståndsarbetare om deras syn på insatserna och om grunderna för deras intresse för ulandsarbetet. Jag citerar ur arbetsmarknadsutskottets betänkande 1981/82:7: ”Intresset för u-landsarbetet grundas till största delen på personlighetsmässiga faktorer medan mera materiella omständigheter såsom lön och meritvärde spelar en mycket liten roll. Bland de faktorer som dock inverkar hindrande och försvårande på möjligheterna att ta ett utlandsarbete är barnens skolgång och svårigheten att bereda den medföljande makan/maken arbete. Några större problem att få tjänstledighet tycks inte föreligga. Likaså spelar meritvärdet en underordnad roll. Hemvändande biståndsarbetare har i allmänhet inte några större svårigheter att få arbete. I de fall problem uppstår är dessa oftast av initial natur. De flesta biståndsarbetarna” — och det är detta jag vill understryka — ”anser att u-landsarbete bör värderas högre än vad som nu är fallet.

Vi kan exportera tjänster av kunnande till tredje världen. Jag tror att civilministern kan medge att vi bör uppmuntra och möjliggöra den verksamheten, och t.ex. inte försämra för biståndsarbetarna när de vill återinträda i arbete i hemlandet. Vi bör i stället underlätta rekryteringen av kvalificerade personer i missionsoch biståndsarbete.
Fru talman! Karl Erik Eriksson talar för att vi skall ha en mera generös inställning till u-landsarbete, i vilket Barbro Nilsson i Örnsköldsvik instämmer. Låt mig svara på de frågor som Karl Erik Eriksson ställde utifrån en allmän principdeklaration. När vi i civildepartementet skulle se på hur reglerna fungerar i samhället när det gäller att stimulera till fler folkrörelseinsatser i det egna landet, kunde vi konstatera att vi behöver vidta en rad förändringar för att på ett bättre sätt möjliggöra folkrörelseinsatser. Vi har en positiv inställning till u-landsarbete. Och när vi skulle se på reglerna för ulandsarbete, upptäckte vi samma sak, nämligen att det finns behov av att göra insatser för att underlätta u-landsarbete. När jag har gjort denna så att säga allmänt positiva deklaration måste jag samtidigt säga att många av de frågor som jag har tagit upp, såsom meritvärdering, är ju frågor inom kollektivavtalsområdet. Det betyder att arbetsmarknadsverket, som ju sorterar under mig och där jag ytterst har ansvar för lönerna, har en arbetsgivarroll men kan inte ensidigt göra deklarationer. Det blir i stället en fråga om förhandlingsprocess. Jag kan å andra sidan uttala mig för en allmänt positiv arbetsgivarlinje när det gäller fortsatta insatser. Låt mig konkret kommentera de olika områden som jag har tagit upp, och då först frågan om inplacering i tjänstetidsklasser med de regler som nu gäller. Där kan vi naturligtvis göra generösare tolkningar. Man kan naturligtvis i kommande avtalsförhandlingar ta upp den här frågan och från positiva utgångspunkter se vad man kan göra för att ytterligare förbättra på detta område. Karl Erik Eriksson frågar: Är statsrådet också beredd att öppna för frivilliginsatser? Om man gör så, får man in ett förhållande med enskild anställning som inte bara gäller missionärer, utan man öppnar så att säga hela fältet. Detta är därför en stor principfråga. Det betyder, att när man skall gå in och göra dessa avvägningar, får man fundera igenom problematiken mycket noga. Jag har samma erfarenhet som Karl Erik Eriksson. Företrädare för frikyrkorna har framhållit detta för mig i min roll som kyrkominister och vill att vi skall gå igenom problemet. Jag är, som jag deklarerade inledningsvis, positiv till detta. Sverige för en sådan allmän politik internationellt att vi bör underlätta på detta område. När det gäller den andra frågan, om tjänstledighet, har jag kontrollerat bakåt. Staten har varit generösast som arbetsgivare. Nu har vi alltså även fått ett avtal som ger rätt till ledighet — först de sex månaderna i botten, och sedan kan man pröva vidare utifrån vad som anges i avtalet. Där tycker jag att vi nu har en rätt bra bas för att gå vidare. Däremot vill jag säga att det ser annorlunda ut på det kommunala och landstingskommunala området, Karl Erik Eriksson. Det råder ju inte jag över, utan det gör avtalsparter på den sidan. Låt mig till sist beröra det vi har diskuterat om meritvärdering vid utlandstjänstgöring. På den punkten har jag ett som jag tycker mycket bra betänkande, som gäller hur man skall se på meritvärdering av utlandstjänst, men även hur staten skall betrakta meriter för dem som t.ex. inte har arbetat statligt utan kommer från enskild tjänst och vad dessa skall få ta med. Här kan jag bara deklarera en allmänt positiv inställning. Jag får hänvisa till att jag återkommer till riksdagen med konkret förslag på denna punkt.

Fru talman! Det bästa som vi har vunnit med den här debatten tycker jag är att kyrkoministern klart har deklarerat att han har en positiv inställning till de här frågorna. Jag vill ärligt säga en gång till, att jag efter det att jag ställde interpellationen har fått en tankeställare: detta är ett ännu större problem än det jag pekade på när jag lyfte fram det enskilda exempel som vi har diskuterat. Nu har statsrådet gett svar på en del frågor. Men han har inte, tycker jag, gett ett klart svar på vad han är beredd att göra för att jämställa dem som arbetar utan att ha statligt stöd. Civilministerns svar på den punkten betyder väldigt mycket. Som Barbro Nilsson i Örnsköldsvik antydde med siffror och som jag sade i mitt anförande, är det nämligen stora grupper av missionsarbetare som arbetar med frivilliga medel som stöd. Det kan exempelvis inom Pingströrelsen, som Barbro Nilsson känner bättre till än jag, vara så att man får underhåll direkt från en församling och inte har något statligt stöd. Dessa har inte de förmåner som statsrådet pekar på i sitt svar. Är statsrådet beredd att jämställa dem med de andra u-landsarbetarna? Sedan skulle jag vilja ställa ytterligare en fråga. Den s.k. Thamutredningen har ju behandlat de här frågorna. Den var enligt uppgift inne på att man skulle lagstifta om dessa förmåner — rätt till tjänstledighet, meritvärderingens invägande och allt detta — men man kom fram till att detta låg utanför utredningens uppdrag och rekommenderade därför regeringen att dessa frågor skulle bli föremål för en skyndsam utredning. Jag vill ställa en rak fråga till kyrkoministern: Vart har regeringen kommit på den punkten — har man tillsatt någon utredning, och hur långt har denna i så fall kommit? Slutligen vill jag återkomma till den fråga som är alldeles dagsaktuell, nämligen de stora försämringarna när det gäller barnbidragen, som kommer att få en ödesdiger effekt på rekryteringen av missionsarbetare. Är statsrådet beredd att uppmjuka bestämmelserna just för dessa speciellt drabbade grupper? Har regeringen över huvud taget vägt in i sin bedömning vilken effekt det hade för dem när man kom med förslaget i tilläggspropositionen?
Fru talman! Vare sig det gäller ett enskilt samfund eller samfunden i allmänhet kan vi väl tryggt påstå att det från allra första början har varit fråga om folkrörelsearbete. Det kommer också att vara ett mycket aktivt folkrörelseengagemang både för biståndsarbete centralt via SIDA och för ren missionsverksamhet. Eftersom Karl Erik Eriksson här nämnde Pingströrelsen kan jag komplettera med att ca hälften av de 1800 i aktivt missionsarbete tillhör Pingströrelsen. Det är inte bara de vuxna som är beroende av omständigheterna för hemmaförsörjningen efter hemkomsten, utan i lika hög grad de barn som finnsi familjerna. Jag vet att de i dag befintliga missionärerna har ungefär 220 barn i åldern 7-15 år. Det är lika angeläget för en familj som har varit i ett u-land och kommer hem som för en familj i svensk gemenskap att ha sin försörjning tryggad. Det låter så bra när Bo Holmberg markerar att förhållandena är reglerade i avtal, och vi vet vad som står i AST-avtalet och i andra anställningsavtal. Men det finns ofta en liten klausul som säger att det, med hänsyn till speciella omständigheter, kan göras en generösare bedömning. Låt mig då bara trycka på att statens avtalsverk, SAV, kan medge avsteg från tjänstetidsberäkningen, om man tycker att motiven är tillräckligt starka. Jag tror att de brev som i detta ärende går till civilministern och utrikesministern bör motivera en ganska stor generositet.
Fru talman! Jag har redovisat min syn ganska klart. När det gäller de principiella frågor där det handlar om avtalsparter har jag dessutom sagt att det är mycket svårt att på sådana områden göra särskilda deklarationer om hur avtalen skall tolkas. Den principfråga som Karl Erik Eriksson tog upp visar problematikens vidd. Mer kan jag inte säga på denna punkt, utan den får finnas med i de fortsatta överväganden som vi kommer att göra på detta område. Den andra frågan som Karl Erik Eriksson aktualiserade gällde om vi skall gå fram lagstiftningsvägen eller avtalsvägen. Beredningsfrågor av den typen är ofta återkommande i regeringen. Det finns många områden där man har avtal men inte är nöjd och i stället vill gå lagstiftningsvägen. Vi har haft flera sådana fall. Detta är en rätt svår problematik. Vi har att göra en svår avvägning, och vi har inte tagit fram något beredningsförslag som säger att vi är beredda att överge avtalsvägen och i stället gå lagstiftningsvägen. Vi har inom regeringen en uppdelning av olika frågor. Barnbidragsfrågorna tillhör socialministerns arbetsfält.

Fru talman! Jag förstår att det inte går att få några klarare besked av civilministern när det gäller avtalsfrågorna. Jag noterar än en gång tacksamt den positiva grundinställning som statsrådet har redovisat. Däremot tycker jag naturligtvis att statsrådet kunde svara på frågan hur långt regeringens arbete har kommit när det gäller Tham-utredningens förslag att de här aktuella frågorna skulle bli föremål för fortsatt utredning. Statsrådet säger sedan att barnbidragsfrågorna tillhör socialministerns arbetsfält. Jag har inte talat om barnbidragen i allmänhet, utan jag har talat om detta ödesdigra inslag i tilläggspropositionen som rör framför allt och enbart u-landsarbetarna. När nu kyrkoministern har gått in och besvarat frågan i stället för utrikesministern, tycker jag att jag har min fulla rätt att ställa denna fråga och kräva ett svar av statsrådet. Det vore riktigt att bryta loss denna grupp människor, som är lågavlönade och som vi allesammans, oavsett vilket parti vi tillhör, talar väl om ute på fältet och säger att de gör en jätteinsats. Man skall inte ge dem en örfil! Detta är på något sätt ett olycksfall i arbetet, och det vore hedrande om regeringen gick ut och sade att man inte hade tänkt riktigt på dessa effekter. Till sist vill jag säga, som jag inledningsvis påpekade, att man i de myndigheter som har dessa frågor om hand har mycket stora bekymmer med att rekrytera missionsoch u-landsarbetare. Man hari ett brev från SIDA den 7 maj i ett brev till statens arbetsgivarverk, som jag utgår från att civilministern känner till, uttalat verklig oro för denna utveckling. Därför är det värdefullt om civilministern gör vad ett statsråd kan göra, och jag utgår från att det inte är så litet. Jag hoppas att jag kan få ett svar på frågan om statsrådet är beredd att dra tillbaka dessa förslag, som drabbar u-landsarbetarna så hårt när det gäller barnbidragen.
Fru talman! När det gäller formfrågan vill jag säga följande. Även om utrikesministern hade varit här, hade han tvingats säga att ärendena är fördelade på ett visst sätt i budgeten. Jag undrar också om inte detta är en ny fråga. Jag har alltså gått igenom detta ärende utifrån den interpellation som Karl Erik Eriksson har framställt, och jag har gjort en allmän markering. Jag hoppas få förståelse för att jag därmed inte kan gå in på en annan ministers sakområde, när det dessutom, enligt min mening, rör sig om en ny fråga.

Herr talman! Andre vice talman Anders Dahlgren har frågat mig om regeringen är beredd att tillskjuta de medel som behövs för en temporär lösning av lakvattenförsurningen från Bersbo gruvor i Åtvidabergs kommun. Frågan är ställd mot bakgrund av bl.a. den betydande urlakning av tungmetaller och syra till vatten som sker från avfallshögarna från den sedan länge nedlagda gruvdriften vid Bersbo. Miljöproblemen vid Bersbo gruvfält uppmärksammades vid mitten av 1970-talet. Föroreningsfrågorna och tänkbara miljöskyddsåtgärder vid gruvfältet har sedan dess utretts, bl.a. av naturvårdsverket. Bersboproblemen har också funnits med i en riksomfattande inventering, som visat att miljöproblemen i anslutning till uppläggning av avfallsmaterial vid gruvor är omfattande. Enligt min uppfattning är det angeläget att vidta åtgärder mot den vattenförorening som orsakas av läckage av metaller och syra från Bersbo gruvfält. Utredningarna visar på att åtgärderna lämpligen bör ingå i en slutlig sanering. Naturvårdsverket anser att det numera finns en sådan kunskap att en slutlig sanering av Bersboområdet kan påbörjas. Jag har blivit underrättad om att naturvårdsverket överväger hur en total sanering av gruvfältet vid Bersbo skulle kunna komma i gång. Med den inriktning mot en slutlig lösning som Bersboproblemen nu har skulle den temporära lösning som Anders Dahlgren efterlyser inte längre vara aktuell. Jag förutsätter att naturvårdsverket beträffande projektets finansiering kommer att pröva de möjligheter till statsbidrag som kan föreligga med hänsyn till bl.a. att projektet kan ge värdefulla erfarenheter, som kan utnyttjas för åtgärder på andra håll i landet.

Herr talman! Jag är glad att jordbruksministern konstaterar att frågan är aktuell och att han säger att frågan nu går mot sin lösning. Jag hoppas att den slutliga lösning av problemet som jordbruksministern ställer i utsikt inte skall innebära att saneringen dröjer på grund av medelsbrist. Jag är väl medveten om hur svårt det kan vara att få fram nya friska pengar för sådant som inte är projekterat. Men jag skall inte klandra jordbruksministern om han behöver ta pengar från kalkningsanslaget. Det är bättre att förebygga försurning än att behöva reparera den senare. Därför skulle man väl kunna, om så behövs, använda dessa medel för ett så pass viktigt projekt. Får jag bara tillägga att jag skulle önska att man, innan man går vidare med frågan, tar kontakt med Åtvidabergs kommun och låter kommunen vara med i planeringen av hur läckaget från Bersbo gruvor skall stoppas. Kommunen har genom ordföranden i hälsovårdsnämnden lagt ner mycket arbete och visat stor kunnighet. Det är därför rimligt att den slutliga lösningen kan ske i ett initierat samarbete med kommunen. Jag utgår från att det jordbruksministern säger om medlen och statsbidrag innebär att det är staten som tar kostnaderna.
Herr talman! Jag finner det naturligt att naturvårdsverket i detta arbete kommer att ha den kontakt med kommunen som Anders Dahlgren har efterfrågat. Avsikten är kanske inte att utnyttja bidraget till kalkning, utan andra bidrag bör kunna komma i fråga. Min mening är att naturvårdsverket då skall ha möjligheten att pröva bidrag enligt dessa anslag, med hänsyn tagen till att det här är ett även ur rikssynpunkt mycket intressant projekt.

Herr talman! Andre vice talman Anders Dahlgren har frågat mig om jag är beredd att vidtaga de förändringar som behövs för att intentionerna i proposition 1978/79:13 och riksdagens beslut om försöksdjursnämnderna skall följas. Riksdagens beslut med anledning av nämnda proposition innebar bl.a. att en etisk nämnd för djurförsök skall inrättas i varje högskoleregion och att det ankommer på regeringen att besluta om sammansättningen av dessa nämnder. Enligt regeringens föreskrifter skall i varje nämnd ingå lika många lekmän, forskare och representanter för personal som handhar försöksdjur. Bland lekmännen skall ingå representanter för djurskyddsorganisationer. Antalet ledamöter bestäms av lantbruksstyrelsen. Enligt lantbruksstyrelsens hittillsvarande praxis har mer än hälften av lekmännen i de etiska nämnderna för djurförsök representerat olika djurskyddsorganisationer. Enligt vad jag inhämtat pågår inom lantbruksstyrelsen en utvärdering av de etiska nämndernas verksamhet. Erfarenheterna av fyra års verksamhet kan ge anledning till vissa organisatoriska förändringar. Jag utgår från att lantbruksstyrelsen även i fortsättningen kommer att följa nu gällande praxis i fråga om lekmannarepresentation. De djurförsöksetiska nämnderna har en rådgivande funktion och skall alltså biträda dem som leder djurförsöken med råd. Nämnderna skall pröva den planerade användningen av djur för vetenskapligt ändamål. Vid prövningen skall hänsyn tas till å ena sidan djurförsökets betydelse och å andra sidan lidandet för djuren. Innan ett försök påbörjas skall försöksledaren antingen anmäla försöket eller ansöka om etisk prövning. Anmälan räcker för vissa typer av försök som inte medför lidande. Denna prövningsordning överensstämmer med vad riksdagen beslutat. Liksom Anders Dahlgren anser jag att det är angeläget att minska användningen av försöksdjur. Jag har därför i den forskningspolitiska propositionen föreslagit att forskningen rörande alternativa metoder till djurförsök får betydande resursförstärkningar. Om riksdagen antar regeringens förslag kommer resurserna för sådan forskning att förstärkas med sammanlagt 3 milj.kr. under en treårsperiod. Sammanfattningsvis förutsätter jag sålunda att de intentioner som riksdagen uttalat sig för i anledning av proposition 1978/79:13 skall följas.
Herr talman!

Det bör då innebära att antalet lekmän i de etiska nämnderna inte kommer att skäras ned, utan att dessa kommer att finnas kvar och att djurskyddsorganisationerna blir riktigt representerade i nämnderna. Jag har ingenting emot en utvärdering av den nu pågående verksamheten. Den har pågått så pass länge att det kan finnas skäl att se om verksamheten kan bli effektivare i förhållande till det syfte med vilket nämnderna en gång inrättades, nämligen att minska det totala antalet djurförsök och antalet plågsamma djurförsök. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern om det inte är möjligt att låta den utvärdering som lantbruksstyrelsen nu kommer att göra bli föremål för diskussion och granskning genom en remissomgång när den är klar. Jag tror att saken skulle vinna på det.

Herr talman! Trots att jag inte har framställt interpellationen ber jag att i alla fall få tacka för svaret. Jag hoppas att det inte strider mot riksdagens regler. Det är ett positivt svar så långt det går, men det går inte särskilt långt. Jag vill därför be jordbruksministern att ytterligare precisera sig på två punkter. Jag skall nämna dem redan nu och sedan motivera dem. Den första är: Är det eller är det inte meningen att även personer med kritisk hållning till plågsamma djurförsök liksom tidigare skall få vara medlemmar i de etiska nämnderna, eller skall de anses vara diskvalificerade på grund av sina åsikter? Den andra gäller samma utvärdering som Anders Dahlgren här talade om. Såvitt jag förstår måste denna utvärdering redan vara gjord, eftersom den skulle ligga till grund för det förslag till en nyordning av nämndernas arbetssätt som nu föreligger och som är ute på remiss. Men vid förfrågningar får man svar som tyder på att utvärderingen antingen inte finns eller också inte släpps ut. Jag vill därför, liksom Anders Dahlgren, fråga: Kommer jordbruksministern att medverka till att den utvärdering av de etiska nämndernas hittillsvarande verksamhet som bör föreligga redan nu men som alltså inte har offentliggjorts verkligen blir publicerad, så att alla kan ta del av den och kontrollera den? Jag skall nu säga några ord om bakgrunden. Den kärnfråga som i själva verket ligger bakom förslaget till ändring i kungörelsen om de djurförsöksetiska nämnderna är att lantbruksstyrelsen och en del av ordförandena i de etiska nämnderna blir irriterade av att det förekommer reservationer. Jag återger här ett avsnitt ur ett protokoll från CFN den 2 december 1983, där veterinärrådet Eric Skoglund refereras sålunda: I några nämnder har arbetsrutinerna blivit tungarbetade med ajourneringar och många reservationer. I minnesanteckningar från en konferens i Linköping den 1 februari i år för ordförandena i de etiska nämnderna står bl.a.: Sten Hammarström, ordförande i A-regionen, rapporterade om problem med de i nämnden ingående ledamöterna från Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök. Likaså rapporterade Berndt Ehinger, ordförande i M-regionen, om stora problem. Han ansåg att framför allt ledamöterna från Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök inte vill diskutera de etiska frågorna utan att de i stället koncentrerar sig på formsaker. Enligt privata minnesanteckningar från en medlem i Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök som var närvarande vid konferensen sade sig Ehinger frukta att Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök kommer att infiltrera även den nya organisation som föreslås, och då kommer ännu fler nämnder att kollapsa. Enligt en intervju i Upsala Nya Tidning har veterinärrådet Skoglund uttalat att det har blivit för många reservationer i nämnderna. Det ser illa ut, eftersom nämnderna skall vara rådgivande, säger han. Skoglund går inte så långt att han i princip vill utesluta Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök från nämnderna, men kräver större förståelse från deras sida. Nu finns det faktiskt inte — vilket jag inte behöver tala om vare sig för den nuvarande eller för den föregående jordbruksministern, som är här närvarande — några krav, i propositionen eller i förarbetena till lagen om etiska nämnder, på att dessa nämnder skall vara eniga. Det vore precis lika omöjligt som att kräva att det inte får förekomma några reservationer i riksdagen därför att det förlänger debatterna, vilket det förstås gör. Att nämnderna formellt är rådgivande har inte det minsta med detta att göra. Ledamöterna har moraliska krav på sig att bedöma fallen efter bästa förstånd och samvete, inte att böja sig för en eventuell majoritet vars åsikter de inte kan dela. En nämndledamot, som är medlem i Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök, har t.o.m. ansett sig föranlåten att skriva till lantbruksstyrelsen och fråga om det verkligen är förbjudet att reservera sig och då fått svaret att det inte finns något i lagen som säger så. Då uppkommer denna fråga: Är reservationerna i de etiska nämnderna verkligen så många att det är anmärkningsvärt på något sätt? Hur många av dessa reservationer kommer från medlemmarna i Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök, Sveriges största djurskyddsförening? Dessa siffror har alltså inte lantbruksstyrelsen släppt ut, då de inte anses vara offentliga. Men Nordiska samfundet har på egen hand och med eget arbete gått igenom protokollet, samt fått fram följande approximativa siffror. Det visar sig att reservationer förekommer i ungefär en sjundedel, 15 90, av ärendena, och av dessa är det omkring 60 96 som härrör från medlemmar i Nordiska samfundet. Jag tycker icke att det är några anmärkningsvärda siffror. Det visar bl.a. att medlemmarna i Nordiska samfundet ingalunda är så fanatiska som de brukar anklagas för att vara, utan de nöjer sig med att reservera sig i vissa verkligt svåra fall. De är inte heller ensamma om att reservera sig, och skulle de uteslutas från de kommande nämnderna fick forskarna det visserligen lugnare, men inte alldeles lugnt. Jag skall citera utdrag ur några av dessa reservationer, så att det inte skall råda något tvivel om vad det egentligen är som Nordiska samfundets ledamöter anser sig behöva reservera sig emot. Reservation nr 1: ”Epidemiologiska data pekar på ett samband mellan högt fettintag och uppkomsten av bröstcancer hos kvinnor. Därför vill man nu studera om det också gäller råttor som först sondmatats med ett cancerframkallande ämne. Av denna undersökning kommer man att få reda på om råttor under vissa experimentella förhållanden visar en ökad benägenhet att få bröstcancer.

Detta är ett etiskt oacceptabelt, ångestframkallande djurexperiment.” Reservation nr 3: ”Försöksledaren påpekar själv att om man vill undersöka hur fiskar reagerar på att få ögonen borttagna kan man inte göra det på annat sätt än att ta bort ögonen på fiskar. Detta är ett synsätt som effektivt hindrar all utveckling av andra, etiskt acceptabla undersökningsmetoder.” Reservation nr 4: ”Enligt författningen paragraf 1.3 skall nämnden undersöka om problemet kan lösas på annat sätt eller utan användning av försöksdjur. Ovannämnda ansökan gäller en jämförelse mellan två olika operationsmetoder som under tio års tid använts på människor. En noggrann uppföljning av dessa patienter och hur de olika metoderna fungerat borde ge tillräcklig information.” Jag skall till slut citera vad som hände i en nämnd: ”Det var också en lekman —--—- som för ett par år sedan tog upp det olämpliga i att använda eter som avlivningsmedel, särskilt för så stora djur som kaniner. Alla höll med om det och intygade att eter är ångestframkallande. En personalrepresentant berättade hur man brukade stoppa ner kaniner i en spann med eter, sätta på locket och gå därifrån, eftersom det var så obehagligt att se hur spannen stod och hoppade. Sedan dess används inte eter som avlivningsmetod i Göteborg, men det behövdes en lekman för att ändra på det!” Jag tycker, herr talman, att dessa reservationer inte visar någon patologisk känslosamhet eller någon fanatisk antivetenskaplig inställning. Tvärtom vill djurvännerna ha en bättre vetenskap, som inriktar sig på väsentliga frågeställningar och angriper dem på ett fruktbart sätt. Jag vill till slut nämna, att i den serie av intervjuer med forskare och andra nämndledamöter, som Birgitta Forsman har gjort som en C-uppsats vid institutionen för vetenskapsteori i Göteborg, var det ingen av de intervjuade som inte ansåg att nämnderna gjorde nytta. Den viktigaste nyttan ansågs allmänt vara den, att forskarna tvingades tänka igenom sina egna experiment och sina egna etiska föreställningar mera grundligt än de annars skulle ha gjort. Jag skulle vara förvånad om inte denna kamp mot forskarnas hemmablindhet har ett av sina bästa redskap i just den sortens reservationer som jag nyss läste upp. I nämnderna finns det alldeles tillräckligt med ledamöter som ser saken ur forskarnas synpunkt. Det behövs några som ser den också ur djurens. Jag hoppas att jordbruksministern kommer att se till — och jag skulle gärna vilja ha en bekräftelse på det — att sådana ledamöter även i fortsättningen får vara med och att de inte betraktas som bråkmakare och infiltratörer, utan som ansvariga medborgare, som lägger ner mycket obetalt arbete på att skydda försöksdjuren och därmed även människans samvete. Vi har inte råd att undvara sådana människor.

Herr talman! Låt mig inledningsvis slå fast att utgångspunkten för oss när vi diskuterar dessa frågor givetvis är att vi alla är angelägna om att vi skall begränsa djurförsöken så mycket som det över huvud taget är möjligt och också att vi skall försöka finna andra alternativ i de här sammanhangen. Detta var ju också motivet för att de etiska nämnderna inrättades. Den fråga jag haft att besvara gäller om riksdagens intentioner — som vi såvitt jag minns var ense om -— skall upprätthållas eller ej. Jag har sagt att min uppfattning är att dessa intentioner skall gälla alltfort. Fru Anér har nu frågat mig om det över huvud taget skall vara möjligt för den som har en kritisk inställning till djurförsök att bli ledamot av en etisk nämnd eller om vederbörande redan från början skall vara ”diskriminerad” när det gäller ledamotskap. Jag vill självfallet svara ett klart nej på den frågan. Det är givet att även den som har en kritisk inställning skall ha möjlighet att utses till ledamot i en nämnd.

Riksdagen uttalade också i samband med beslutet att det var värdefullt att få en allsidig bedömning av vad som skulle ske. Man har haft 45 ledamöter i nämnderna. Enligt vad jag har erfarit har man sagt i den stora nämnden, när man börjat diskutera erfarenheterna av de gångna årens verksamhet, att just det stora antalet ledamöter i nämnderna har gjort att det är utomordentligt svårt att få dem att fungera. Därför har man i stället utsett tre ledamöter som haft att pröva ärendena, och den stora nämnden har inkallats ett par gånger om året för att rapportvägen få ta del av de resultat som de mindre nämnderna kommit fram till. Mot den bakgrunden kan man med fog ifrågasätta om de intentioner som låg till grund för riksdagens beslut verkligen uppfylls. Det kan vara klokt att pröva om man inte i stället skulle begränsa antalet nämndledamöter, så att man gjorde det möjligt för alla ledamöter att delta vid prövningen av ärendena. Om jag har uppfattat saken rätt, är det detta de här förslagen har gått ut på och som man nu har diskuterat. Förslagen är remissbehandlade, men diskussionen om den slutgiltiga utformningen är icke avslutad utan pågår fortfarande. Jag tror för min personliga del att det kan vara klokt att diskutera möjligheterna att i någon mån begränsa nämndledamöternas antal, som alltså nu är 45, för att få en så arbetsduglig nämnd som möjligt. Men detta skall icke innebära att man så att säga förskjuter relationerna i sammansättningen av nämndens ledamöter från det som ursprungligen var tänkt, utan att nämnden behåller den sammansättning som riksdagen har uttalat att den bör ha. Jag tror att vi i och med denna diskussion kan avvakta det ytterligare ställningstagande som kan komma att göras i detta sammanhang. Jag understryker att jag för min personliga del är övertygad om att alla inser vikten, värdet och allvaret i den här verksamheten och angelägenheten av att vi kan få den att fungera så som det var tänkt från början.

Herr talman! Jag instämmer helt i vad jordbruksministern sade om att vi var eniga om propositionen, när den lades fram för några år sedan. Jag skulle därför vilja ställa ytterligare en fråga, eftersom jordbruksministern sade att vi alla i dag är eniga om att fortsätta med samma intentioner som i den propositionen. Gäller detta även dåvarande departementschefens uttalande i denna proposition? Det löd: ”Det förutsätts att försöksledarna skall följa nämndernas rekommendationer.” Är detta också ord som fortfarande står fast?

Herr talman! Per Stenmarck har i en interpellation ställt följande frågor till mig: 1. I den nyligen publicerade rapporten Öresundsförbindelser, översyn 1983, nämns siffrorna 8,8 miljoner ton i beräknad total godskvantitet över Öresund år 2000. Detta skall jämföras med 4,9 miljoner ton 1982. En aspekt som också bör vägas in är att stora linjerederier i dag investerar i så stort tonnage att trafiken i en framtid kan komma att gå långt söder om Sverige. I en sådan situation blir feedertrafik med bl.a. trailers och järnväg nödvändig. Trafiken över Öresund kan då komma att bli långt större än beräkningarna. Finns det mot denna bakgrund någon beredskap från regeringens sida för en sådan utveckling? 2. Vilka omedelbara åtgärder är jag beredd att vidta för att nå nödvändiga förbättringar av Öresundstrafiken? 3. Är jag beredd att medverka till att färjetrafiken över Öresund, åtminstone i avvaktan på en fast förbindelse, ges möjlighet att utvecklas? 4. Är regeringen beredd att se till att tullklarering kommer till stånd, så att svävartrafik möjliggörs mellan Malmö och Kastrup? 5. Är jag beredd att ta initiativ till diskussioner med SJ att i konkurrensfrämjande syfte sälja ut SFL? 6. Är jag beredd att inför kammaren ge en redogörelse för vad som verkligen sagts vid samtal med den danske trafikministern? 7. Är jag beredd att i mina diskussioner med representanter för den danska regeringen också diskutera förbättringar för färjetrafiken? Margit Gennser har frågat om jag avser vidta åtgärder så att dels färjeoch tågfärjetrafiken över södra Öresund kan upprätthållas på samma nivå som i dag, dels i avvaktan på beslut om järnvägstunnel satsningarna på färjeförbindelserna över Öresund inriktas på småskaliga lösningar med begränsade investeringskostnader. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Det är nu ca fyra månader sedan jag här i riksdagen besvarade en interpellation om fasta förbindelser i Öresund. Jag har efter det informerat den svenska regeringen om innehållet och resultatet av den översyn av Öresundsdelegationens betänkande från år 1978 som jag låtit genomföra. Jag har vidare haft överläggningar med den danske trafikministern i fråga om bl.a. Öresundsförbindelserna. I samband med Nordiska rådets möte i Stockholm i år har jag den 29 februari 1984 nått enighet med honom om att överläggningar om fasta förbindelser över Öresund snarast bör komma i gång. Överläggningarna skall avse dels en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör, dels en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Min ambition är att arbetet skall bedrivas så snabbt att förslag till en överenskommelse om fasta förbindelser skall kunna läggas fram under innevarande mandatperiod. Vid mötet diskuterades också i övrigt det gemensamma intresset av att upprätthålla och vidareutveckla goda kommunikationer mellan våra båda länder. Det konstaterades därvid att, bortsett från den eventuella tillkomsten av fasta förbindelser, kapacitetsförhållanden m.m. i den nuvarande färjetrafiken över Öresund kräver snara och verkningsfulla åtgärder för att möta trafikens krav. De pågående förhandlingarna mellan berörda järnvägsförvaltningar om förbättrade transporter av järnvägsgods till och från kontinenten borde därför fortsätta parallellt med överläggningar om fasta förbindelser med sikte på att skyndsamt nå ett resultat. Beträffande flygbåtarna mellan Malmö och Köpenhamn var jag och min danske kollega eniga om att åtgärder omedelbart måste vidtas för att garantera säkra förbindelser. De för trafiken ansvariga danska och svenska bolagen förutsattes inom en månad ha enats om de åtgärder som behövs. Både vad gäller färjetrafiken och vad gäller flygbåttrafiken har numera avtal arbetats fram mellan berörda järnvägsförvaltningar och bolag om den framtida godsoch persontrafikförsörjningen i Öresund. Mycket kortfattat innebär avtalen följande. kommer att flyttas över till den nya förbindelsen när förutsättningarna därför föreligger i kvalitativa och kvantitativa hänseenden. Vad gäller flygbåtförbindelserna innebär det avtalet att trafiken helt övertas av DSB — såväl ekonomiskt som ur alla andra aspekter. Jag ser nu ingen anledning att vidta åtgärder med anledning av avtalen. Flertalet av frågorna är därmed besvarade. När det gäller Per Stenmarcks fråga om tullklareringen i samband med svävartrafik mellan Malmö och Kastrup har regeringen lagt fram en proposition till riksdagen som syftar till att skapa lagliga förutsättningar för tull-, passoch säkerhetskontroll i SAS terminal i Malmö. Regeringen är således beredd att se till att tullklareringen skall kunna ske. Nu ankommer det på riksdagen att besluta i den frågan. Jag finner inte heller någon anledning att nu ta initiativ till diskussioner med SJ om att i konkurrenssyfte sälja ut Scandinavian Ferry Lines . Mitt svar på Per Stenmarcks fråga blir således nej. Jag vill nämna att jag underrättat min danske kollega att jag fäster stort avseende vid den svenska industrins behov av snabba och effektiva transporter och att det är nödvändigt att samtliga frågor som långsiktigt berör den framtida godstrafiken på Danmark och kontinenten kan lösas i ett sammanhang. Detta är en väsentlig förutsättning för ett svenskt engagemang i kommande satsningar för trafiken över Öresund. Jag vill också påminna om att riksdagen i december 1982 behandlade motioner om Öresundsförbindelserna. Riksdagen framhöll där att det är särskilt angeläget att lösa frågan om tågfärjeförbindelserna med Danmark och kontinenten. Ett dröjsmål skulle innebära stora olägenheter såväl för näringslivet som för trafikutövare och trafikanter. Denna fråga borde därför behandlas med förtur. De avtal som nu träffats innebär enligt min mening att riksdagens uttalande om färjetrafiken kan uppfyllas. Mot denna bakgrund är mitt svar på Margit Gennsers andra fråga nej. Det är enligt min mening inte möjligt att uppfylla riksdagens uttalande om Öresundstrafiken med de småskaliga lösningar som Margit Gennser förordar under tiden fram till dess att fasta förbindelser har blivit en realitet. Avslutningsvis vill jag framhålla att regeringen således har tagit en rad initiativ som syftar till att snabbt uppnå betydande och varaktiga förbättringar av transporterna över Öresund.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

Detta är också det främsta skälet för nödvändigheten att utveckla Öresundsregionen — att komma närmare Köpenhamn och på det viset också närmare kontinenten och de stora marknadsplatserna. Trots det korta avståndet, exempelvis mellan Malmö och Köpenhamn, är det i dag tämligen svårt att komma dit. Resan måste planeras i förväg, och för de allra flesta är den alltför dyr. Utanför Köpenhamn ligger flygplatsen Kastrup, Skandinaviens — i varje fall vad gäller utrikesflygningar — i särklass största flygplats. Merparten av utrikesresorna för sydsvenska resenärer går just ifrån Kastrup. Trots detta är fram till den 15 juni i år bästa sättet att komma dit att åka buss ombord på en båt. Alla kan säkert tänka sig in i hur snabbt handlingskraftiga åtgärder skulle ha vidtagits om det hade varit lika besvärligt att ta sig från Stockholm till Arlanda. Låt mig i det här sammanhanget få ge ett erkännande till kommunikationsministern för att frågan om en flygpassagerarterminal i Malmö hamn nu går mot en lösning. Det är tacksamt att regeringen på det viset gått emot en opinion inte minst inom sitt eget parti— bl.a. manifesterad i form av motioner här i riksdagen. Om kammaren går på samma linje, och bifaller trafikutskottets betänkande, så kommer det fr.o.m. den 15 juni att vara möjligt att på 40 minuter åka svävare direkt från Malmö hamn till flygplatsen på Kastrup. Detta är odiskutabelt en klar förbättring för Sydsverige. Trafiken på framför allt sträckan mellan Malmö och Köpenhamn har under den gångna vintern haft utomordentligt stora problem. I stort sett har bara ett rederi varit verksamt, och dessutom med båtar som förmodligen varit i drift alltför länge. Tidvis — under den hårdaste delen av vintern — har bara någon enstaka båt varit i drift. Detta är varken mer eller mindre än en skandal. Tidvis tycks det också ha rått fullt krig mellan svenskar och danskar om vem som burit största delen av skulden. Oavsett detta har förlorarna hela tiden varit resenärerna. Få områden i Sverige har blivit så omsorgsfullt och grundligt utredda som just Öresund, med problematiken där. Enbart under den senaste 30 årsperioden har en lång rad utredningar, kommissioner, expertgrupper, enmansutredningar, delegationer och beredningar kommit och gått utan att lämna några andra spår efter sig än en uppsjö av publikationer. Den senaste i raden av utredningar lades fram så sent som för några månader sedan. Vad alla i dag borde vara överens om är att Öresundsfrågan är färdigutredd. Det är dags att nå fram till ett beslut. I ett frågesvar i kammaren tidigare i år framhöll emellertid kommunikationsministern behovet av ”en särskild studie av vissa både regionala och nationella näringslivsoch sysselsättningseffekter”. Öresundsfrågan måste lösas både i ett kortsiktigt och i ett mera långsiktigt perspektiv. Den danske trafikministerns svar på en fråga i Nordiska rådet för någon månad sedan var positivt. Det förde, förhoppningsvis, den långsiktiga frågan ett steg närmare en lösning. Låt mig också konstatera att det är trevligt att den svenske kommunikationsministern och hans danske kollega, åtminstone i det här avseendet, numera talar samma språk. I vintras var det som bekant si och så med den saken. Man skall emellertid inte underskatta det faktum att den danska reträtten i sak inte är särskilt stor och att svårigheterna tycks uppenbara när det gäller stöd för undersökningar i Stora Bält. Jag ställer mig därmed något skeptisk till möjligheten att följa den tidsplan som lagts upp, men ber ändå att få ställa ett antal frågor: Kan vi lita på regeringens ambition att det skall hända mer efter denna utredning än efter alla tidigare? Eller är en ny utredning bara ett sätt att skjuta frågan på framtiden? Inom Volvo bedrivs ett utredningsarbete — den s.k. Scandinavian Link, som gäller ett sätt att binda ihop framför allt Sverige och Norge med kontinenten. Är regeringen i det kommande utredningsarbetet beredd att också väga in de aspekter som Scandinavian Link innebär? Allt detta gäller i ett långsiktigt perspektiv. För det närmaste decenniet är det livsnödvändigt att olika rederier ges möjlighet att investera i en ny generation färjor. I annat fall är risken uppenbar att vi för lång tid framöver cementerar en barriär mitt i Öresund. Detta föranledde min fråga om regeringen var beredd att med danskarna också diskutera förbättringar för färjetrafiken. Kommunikationsministern har fortfarande chansen att göra en historisk insats för Öresundsregionen. Tag den chansen! Sammanfattningsvis tycker jag att kommunikationsministerns svar till stor del har gett ett godtagbart besked vad beträffar godstrafik både på kort och på lång sikt. Jag skulle dock gärna vilja ha en utveckling av min första fråga. I den uppdatering som regeringen har gjort nämns som bekant siffran 8,8 miljoner ton i beräknad godskvantitet över Öresund för år 2000. Det kan synas som en markant ökning eftersom siffran för 1982 var 4,9 miljoner ton. Men i dag investerar stora linjerederier i så stort tonnage att denna trafik i värsta fall kan komma att gå långt söder om Sverige i framtiden. Detta kommer då att nödvändiggöra feedertrafik med tåg eller lastbil i väldigt stor omfattning. Godsmängden över Öresund kan därmed komma att bli betydligt större. Denna fråga har kommunikationsministern inte utvecklat. Vilken beredskap finns i dag för en sådan situation, framför allt om tidtabellen för de fasta förbindelserna inte håller? Statsrådets svar är, som jag ser det, också positivt i vad gäller persontrafiken på lång sikt — under förutsättning att det kommer att finnas fasta förbindelser. Svaret är dock mera svävande beträffande konsekvenserna på kort sikt. Det har nämnts att flygbåtsförbindelserna skall drivas helt i dansk regi. Om jag säger att jag tycker att detta är bra, skall det inte tolkas som en kritik mot det svenska rederiet. Jag tror att det är en fördel om verksamheten sköts från endera sidan av sundet. Jag vill dock upprepa att jag hade hoppats betydligt mer av svaret när det gäller persontrafikens utveckling på kort sikt. Som en konsekvens av den allt besvärligare situationen för trafiken mellan Malmö och Köpenhamn har Malmö kommun nu beslutat sig för att gå in som delägare i ett rederi. Man kan fråga sig vad som egentligen på sikt blir konsekvensen av en sådan åtgärd. Priserna skall hållas nere, säger man. Det skall återigen bli billigt att åka båt. Denna policy drivs — åtminstone inledningsvis — med hjälp av skattebetalarnas pengar. Man kan också fråga sig vad som händer den dag då ett konkurrerande rederi vill etablera sig. Samma kommun som driver rederiverksamhet är ju också ansvarig för hamnverksamheten. Förlorarna kan på nytt bli resenärerna, och dessa är oftast desamma som skattebetalarna. Min fråga till statsrådet blir: Vad anser statsrådet om att en kommun på detta sätt subventionerar ett enstaka rederi på bekostnad av de övriga? Ett av de övriga ägs ju faktiskt av staten, och enligt kommunikationsministerns svar skall det så förbli. Denna sak borde rimligtvis intressera kommunikationsministern. Jag tror att det på sikt blir oundgängligen nödvändigt med andra typer av lösningar. Jag har pekat på några sådana i min interpellation. Lösningarna bör innebära att vi slutar upp med att motarbeta rederierna och i stället ger dem en möjlighet att utvecklas. Vidare bör lösningarna innebära att vi slutar att ta väldigt mycket med den ena handen och ge tillbaka litet grand med den andra. En sådan åtgärd vore att förändra ”lex Öresund” — den speciallag som reglerar försäljningen på Öresundstrafiken. Enligt de beräkningar som har gjorts skulle ett av de större rederierna då få ökade intäkter på åtminstone 25 milj.kr. per år. Detta skulle möjliggöra investeringar i nytt tonnage, vilket skulle kunna ge tätare turer och förbättrad konkurrens. Allt detta skulle vara till fördel för resenärerna, och subventioner skulle inte behöva utgå till något enstaka rederi.

Herr talman! Tack för svaret! Tidningsuppgifterna om DSB:s och SJ:s närmaste planer var således korrekta. Den svenska regeringen hade vid sina samtal med den danska bortsett från vitala skånska regionala intressen. Men vad kan man vänta sig av en regering som är dominerad av Stockholms och Norrlands intressen? Malmöregionen kommer att få sämre färjeförbindelser med Köpenhamn och Danmark — ja, så dåliga att också överborgmästaren i Köpenhamn blivit oroad. Det var svaret på den första frågan, även om kommunikationsministern inte sade det rakt ut. Tågfärjeförbindelserna Malmö-Köpenhamn kommer att upphöra. Företagsflyttningar med viss kapitalförstöring kommer att bli följden. Den regionala balansen mellan Sydoch Nordskåne kommer att rubbas. Det finns realistiska och något billigare alternativ, nämligen tågfärjeförbindelse både Malmö-Köpenhamn och Helsingborg-Köpenhamn med flakfärjor. Rangeringsproblemen skulle kunna lösas med ganska enkla åtgärder: rangering i 21 i stället för 17 skift, fler direkttåg till Trelleborg, bättre utnyttjande av tidsluckorna och bättre organiserad frilastning. De stora investeringarna vid Åstorp och Helsingborg skulle då kunna undvikas. Trafiken skulle spridas. Koncentration är alltid av ondo och skall endast väljas när kostnaderna är betydligt lägre. Det är de inte i detta fall. Tvåhamnsalternativet beräknas vara något billigare och jag vill påpeka att det definitivt inte är oförenligt med snabbhet. Investeringarna är mindre. Investeringarna i samband med ändring av tågfärjetrafiken i Helsingborg kommer att bli betydande. Helsingborgs kommun kommer enligt uppgift att kräva pengar via SJ. Investeringsplanerna kommer således återigen inför riksdagen. Kommer kommunikationsministern då att granska planerna mot bakgrund av de synpunkter jag har tagit upp här? Även skånska regionala problem borde vara av intresse för en svensk kommunikationsminister. Jag tycker inte att de har beaktats. Till detta kommer att bilfärjekapaciteten skall ökas i H-H-leden. Man får ju utrymme för det, har DSB-chefen sagt. Det får till följd att Limhamn-— Dragör-trafiken kommer att minska. Då får man mindre turtäthet, och så kommer trafikförhållandena i södra Öresund in i en ond cirkel. Har kommunikationsministern verkligen beaktat dessa förhållanden när samtalen med danskarna fördes? Och har man beaktat de ökade miljöproblem som man tydligen får i Helsingborg? Genomfartstrafiken fungerar inte, polisen har inte kapacitet, Hälsovägen är ur bullersynpunkt helt olidlig f.n. — och värre kommer det att bli. Flygbåtstrafiken har helt överlåtits på DSB. Har kommunikationsministern skaffat sig garantier — jag menar garantier — för att trafiken skall fungera någorlunda acceptabelt? Förhållandena denna vinter har varit under all kritik. Och jag tycker inte att man skall glömma bort att flygbåtstrafiken till övervägande del är ett svenskt intresse — eller jag skall kanske säga skånskt intresse, för det är väl en viss skillnad — och inte så mycket ett danskt intresse. Till sist: Jag håller helt med Per Stenmarck i allt vad han sade. Avskaffa lex Öresund! Det är den enklaste åtgärden för att underlätta förbindelserna med Danmark.

Herr talman! Frågan om Öresundsförbindelserna har under många år varit ett ständigt återkommande ämne såväl här i riksdagen som i massmedia. Så sent som den 23 januari i år hade vi här i kammaren en ganska lång debatt med anledning av interpellation nr 69 om en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Den debatten sammanföll nära i tiden med att uppdateringen av tidigare gjorda Öresundsutredningar lades fram . Jag tänker inte i dag gå närmare in på brofrågan utan hänvisar till vad jag anförde i debatten den 23 januari. Jag vill bara helt kort konstatera att brofrågan av två skäl inte har någon aktualitet. För det första visar ju uppdateringen att en fast förbindelse i form av bro Malmö-Köpenhamn inte kan försvaras samhällsekonomiskt ur vare sig svensk eller dansk synpunkt. För det andra är en av huvudförutsättningarna för att en bro skall komma till stånd att det i Danmark finns en politisk majoritet för det som också har koppling till bro över Stora Bält. Efter det något uppspelta utspelet från den danske kommunikationsministern vid Nordiska rådets session i Stockholm, förefaller det nu som om danskarna återgått till sin tidigare skeptiska attityd och är mer intresserade av att utveckla färjeförbindelserna. Detta har nyligen framgått bl.a. av att folketinget med ytterst knapp majoritet för en tid sedan beviljade anslag för bottenundersökningar i Stora Bält. Jag tror att den danske kommunikationsministern både felbedömt och överskattat brointresset, såväl i folketinget som bland sina regeringskolleger. Det har ju utvecklingen visat. Per Stenmarck säger i sin interpellation att vi nu borde vara överens om att Öresundsfrågan är färdigutredd. Ja, Per Stenmarck, när det gäller bron har jag samma uppfattning, och det sade jag också här i kammaren den 23 januari. Men när det gäller det enda realistiska alternativet för fast förbindelse — alltså en tågtunnel Helsingborg-Helsingör anser jag att ett sådant projekt bör utredas vidare och utvärderas med tanke på hur tågöverföringen bäst skall ske i framtiden. Men även om en tunnel är ett långsiktigt projekt, är det angeläget — det har framgått av kommunikationsministerns svar — att grundförutsättningarna för en sådan fast förbindelse utreds snabbt som alternativ till tågöverföring med färja. Om en tunnel skulle komma till stånd — vilket väl knappast kan ske förrän in på nästa sekel — så måste vi ju få en bättre ordning på tågöverföringen för resten av detta sekel. Det nyligen ingångna avtalet mellan SJ och DSB om en ny tågfärjeförbindelse mellan Helsingborg och Köpenhamn visar att det börjar hända något konstruktivt i Öresundsförbindelserna. Jag vill gärna ge kommunikationsministern ett erkännande för den ambition han nu visar för att få till stånd en lösning i dessa viktiga och långdragna frågor. Därmed, herr talman, är jag inne på den högst aktuella och angelägna frågan om hur färjeförbindelserna i övrigt — alltså utöver tågöverföringen — skall ordnas och om vem som skall ha det ekonomiska ansvaret för dem. Frågan är särskilt aktuell i Malmö och Landskrona, men för alla tre sundsstäderna och resp. omgivande regioner är det livsviktigt med goda förbindelser med Danmark. Detta gäller både med hänsyn till näringslivets utveckling, de kulturella förbindelserna mellan länderna och inte minst den allmänna trevnaden för dem som reser. Den debatt som nu förs kring den aktuella situationen i Malmö är intressant rent principiellt sett. Vem skall betala trafiken? Skall den till 100 90 betalas av de resande och befraktarna eller skall den subventioneras av berörda kommuner och/eller staten? Förre chefredaktören Gösta Håkansson i Malmö har analyserat den här frågan i en artikel i gårdagens nummer av Skånska Dagbladet, och han gör där en jämförelse med kommunernas subventioner när det gäller busstrafiken. Länstrafikbolaget, som ägs av kommunerna, subventionerar busstrafi ken till alla skånska orter och nämner att i dag betalas mer än 50 96 av malmöbornas bussbiljetter genom subvention. Och jag vill tillägga: Hur skulle persontrafiken på järnväg sett ut om inte kommunerna gått in och subventionerat t.ex. Pågatågen sedan staten tyvärr mer och mer lagt över det ekonomiska ansvaret för lokaltrafiken på kommunerna? Ja, inte hade vi haft kvar någon persontrafik på järnvägit.ex. Landskrona, om vi inte hade fått till stånd den tingens ordning. — Jag har med detta bara velat belysa den situation kommunerna befinner sig i i dag, då man i vissa fall tvingas till lösningar i ren desperation för att hålla trafiken i gång. Men jag vill klart säga ifrån, att likaväl som staten i huvudsak har det ekonomiska ansvaret för trafiken på vägar och järnvägar är det högst rimligt att staten även tar på sig huvudansvaret för en väl fungerande trafik på vattnet mellan länderna på ömse sidor av Öresund. Dessa frågor borde väl nu —- utan nya stora utredningar — kunna lösas i en förtroendefull samverkan mellan länderna och, såvitt gäller frågorna på den svenska sidan, bör detta ske genom överläggningar mellan berörda kommuner och staten. Jag tycker mig ha vissa förhoppningar om att så skall kunna ske efter att ha tagit del av kommunikationsministerns svar här i dag. Men glöm inte Landskrona, kommunikationsministern! Trafikutskottet reste Landskrona förbi hösten 1982 vid sina Öresundsstudier, och efter vad jag erfarit kommer det att bli så även vid höstens utskottsresa dit ner. Välkommen till Landskrona och studera våra förhållanden, kommunikationsministern! I sin interpellation har Per Stenmarck mycket försiktigt tagit upp frågan om lex Öresund och påtalat behovet av smärre förändringar i den. Vad han kan mena med det framgår inte. Även om denna fråga inte direkt hör till kommunikationsministerns bord, anser jag det oundvikligt att ta upp denien debatt om Öresundsförbindelserna. Egentligen är detta en fråga för både kommunikationsministern, finansministern och socialministern. Min uppfattning är att lex Öresund måste modifieras när det gäller bestämmelserna om den skattefria försäljningen av tobak samt bestämmelserna om underhållning ombord.

Finansministern har uttalat sig klart emot en modifiering. Skatteutskottet har i samband med behandlingen av en motion i frågan nu i vintras i princip ställt sig bakom finansministerns bedömning, men ändå ansett det motiverat att ”i lämpligt sammanhang” ta upp frågan på det nordiska planet för att åstadkomma regler som bättre överensstämmer med dem som gäller i fråga om annan nordisk färjetrafik. Vi känner till finansministerns inställning, och det skulle därför vara bra att också få ett besked från kommunikationsministern. Därför frågar jag i likhet med Per Stenmarck: Hur ställer sig kommunikationsministern till en modifiering av lex Öresund? För att det inte skall råda någon missuppfattning om min inställning till en modifiering av lex Öresund vill jag här klart deklarera att en sådan inte får innefatta spritbestämmelserna. I denna del vill jag hänvisa till vad min partikollega Ulla Tillander klart och otvetydigt anförde i en interpellationsdebatt om lex Öresund här i kammaren den 30 maj 1983. Den skattefria sprittilldelningen för varje vuxen passagerare är 2,5 cl. Redan den tilldelningen har visat sig mer än tillräcklig, eftersom den inte alltid nyttjas fullt ut. En utökad spritförtäring ombord skulle störa ordning och trevnad och därmed direkt motverka den gynnsamma utveckling av resandefrekvensen som vi eftersträvar. Slutligen, herr talman, vill jag erinra om att lex Öresund egentligen tillkom på dansk tillskyndan. Vi behöver därför inte från svensk sida känna någon prestigeförlust genom att modifiera dessa bestämmelser i de delar jag här har ställt mig bakom.

Herr talman! I samtliga debatter vi har haft beträffande Öresundsförbindelserna sedan jag tillträdde som kommunikationsminister har det framkommit en väldigt stor irritation över att ingenting händer. Man har pekat på att utredningar arbetar. Per Stenmarck har varit inne på samma tema här i dag. När jag nu tar initiativ till åtgärder efter att utredningar genomförts och uppdateringar gjorts, då tycks inte det heller vara bra. Nu ifrågasätter man huruvida det går att komma fram till ett resultat redan våren 1985, då jag menar att vi skulle försöka åstadkomma en överenskommelse mellan de danska och svenska regeringarna beträffande de fasta förbindelserna. Jag har tidigare berört den utredning som Per Stenmarck påminde om. Det gällde påverkan på näringslivets inriktning, såväl regionalt som nationellt. Det är här inte fråga om några märkvärdigheter, Per Stenmarck, och det har jag också försökt att påpeka vid tidigare tillfällen. De extra utredningar, kompletteringar eller vad man nu vill kalla dem, som man tvingas göra till den uppdatering som redan skett, kan genomföras parallellt med att vi tillsammans med danskarna diskuterar oss fram till vad som förhoppningsvis blir en lösning av den här frågan. Redan ett par dagar efter det att den danske trafikministern i den här kammaren i samband med Nordiska rådets session meddelade att man nu var beredd att ta upp diskussioner skickade jag till trafikministern över direktiv för det arbete som jag hoppas vi kan vara klara med våren 1985. Jag vet att man har svårigheter med att klara upp de här frågorna i Danmark. Än så länge har jag inte fått något besked om huruvida vi kan sätta i gång med överläggningarna. Det är klart att jag känner väldigt stor oro över detta. Vi har nu chansen att klara tidsplanen fram till våren 1985, men vi kan inte dröja speciellt länge till utan att det av tidsskäl uppkommer svårigheter. När det gäller Scandinavian Link vet vi i regeringen över huvud taget inte vad detta skulle innebära. Vi skulle ha fått en redovisning i slutet av april, men vi har ännu inte fått någon sådan. Därför vågar jag inte säga vad detta kan komma att innebära och vilka hänsyn som skulle tas till de tankar som ryms inom det projektet. Jag hoppas givetvis att det inte är för sent att få den här redovisningen, men ännu har inte något datum satts ut. Per Stenmarck tar upp frågan om godstrafiken över Öresund och undrar om regeringen har beredskap för en utökad godsvolym. Jag har tidigare i kammaren redovisat att vi inom kommunikationsdepartementet har satt i gång vissa översynsprojekt. Utgångspunkten är att det kommer att ske förändringar när det gäller transportsystemen i landet. Representanter för de stora och tunga industrierna har vid kontakter med mig sagt att de är medvetna om att vi under 1980-talet kommer att ställas inför förändringar. Från skogsindustrins sida har exempelvis betonats att man är i behov av att snabbt kunna komma ut till kontinenten. Det skulle i vissa fall innebära att man förändrar de nuvarande transportmetoderna, och jag har utgått ifrån att man i det stycket framför allt talar om järnvägstransporter. Detta gör att vi självfallet måste ha en beredskap, och den anser jag nog att vi har. Vi har ständiga överläggningar med näringslivet i det avseendet, och vi håller också på att se över både investeringssidan och kostnadssidan i de delar de berör kommunikationsdepartementet — det gäller järnvägen och vägarna, och det gäller över huvud taget alla de transportmedel som sorterar under kommunikationsdepartementet. Jag är medveten om att vi här måste se till att vi inte gör dubbelinvesteringar — ekonomin tillåter inte det. Men framför allt måste vi göra investeringar i de transportsystem som svenskt näringsliv kommer att vara beroende av. En av förutsättningarna för svenskt näringsliv att även framdeles vara konkurrenskraftigt är att vi ser till att vi klarar den här uppgiften. Det finns också skäl att vara uppmärksam, eftersom risken är att transportnäringen blir en krisnäring, därest vi inte är aktiva både från samhällets sida och från näringslivets sida. När det gäller lex Öresund hade Per Stenmarck den 30 maj 1983 en debatt med Kjell-Olof Feldt, som då klarlade regeringens inställning — den frågan sorterar nämligen under finansdepartementet. Någon förändring i det avseendet från regeringens sida har inte inträtt. Det svar som Kjell-Olof Feldt lämnade i det sammanhanget gäller fortfarande. Margit Gennser beklagar Stockholmsdominansen i regeringen och menar att denna på något sätt skulle vara avgörande för att det inte händer någonting i Skåneregionen. Ja, det är väl värre än så — jag är norrbottning, och det skulle väl göra det ännu svårare för mig att ta ställning till vilka åtgärder som måste vidtas i Skåne för att tillskapa den regionala balans mellan södra och norra Skåne som Margit Gennser talar om. Nu kan jag försäkra att regeringen i dess helhet är mycket angelägen om att se till att vi skapar de bättre förutsättningarna. Den ambitionen visar vi genom att driva frågan om Öresundsförbindelserna på det sätt som vi gjort. Men sedan är det en sak som jag hoppas att Margit Gennser är på det klara med. I denna kammare har vi i mycket stor enighet och sedermera också med en viss skärpa sagt att SJ självt har att bestämma över och sköta sin verksamhet. Det innebär att de förhandlingar som förts mellan järnvägsförvaltningarna i Västtyskland, Danmark och Sverige har syftat till att man skall komma fram till vilka åtgärder som måste vidtas för att vi skall klara färjetrafiken enligt riksdagens beslut i december 1982. Jag har inga som helst möjligheter att gå in — och vill inte heller göra det — och påverka SJ i det avseendet. SJ måste sköta sina angelägenheter. Det har vi varit överens om här i kammaren, Det är en sak som förvånar mig. Om SJ vidtar en åtgärd som negativt påverkar en viss ort i det här landet, är ledamöterna i den landsändan mycket snabba med att kräva att statsrådet skall ingripa och justera vad SJ gjort. Men om SJ gör någonting positivt för en ort, är det ingen som stiger upp och säger någonting. Varje år i samband med budgetbehandlingen diskuterar och fastställer riksdagen SJ:s verksamhet. Jag utgår ifrån som någonting alldeles nödvändigt att vi även fortsättningsvis ser till att SJ får denna möjlighet, om SJ över huvud taget skall ha en chans att klara sin ekonomi. Man påpekar nämligen ständigt och jämt att det inte vidtas tillräckliga åtgärder för att stärka SJ:s förutsättningar att klara ekonomin. Om någon ledamot av riksdagen skulle anse att vi på ett annat sätt bör reglera SJ:s verksamhet, bör han eller hon väcka en motion om den saken, och vi får då se om riksdagen är beredd att ställa sig bakom ett sådant förslag. Då får naturligtvis också ett statsråd lov att finna sig i riksdagens beslut. Jag tycker inte att man ständigt skall påstå att SJ vidtar felaktiga åtgärder, när SJ bara lever upp till riksdagsbeslut som gäller SJ:s verksamhet. Till Sigvard Persson: Jag tackar för inbjudan till Landskrona. Ges det tillfälle skall jag försöka att komma.
Herr talman! Jag skall först i korthet kommentera en del av det som Sigvard Persson yttrade. Jag tycker att det är rätt anmärkningsvärt att man från centerhåll försvarar den typ av kommunala bidrag som Malmö kommun tänker införa. För min del är jag övertygad om att det finns stora möjligheter att stödja färjeverksamheten utan att starta kommunal verksamhet, där kompetensen saknas på ett direkt flagrant sätt. Man kan stödja genom att sänka eller slopa hamnavgifterna eller genom att man slopar de fyravgifter som vi i den här kammaren har infört. Vidare kan det ske genom att vi på kommunalt initiativ och på kommunens bekostnad skapar bättre terminaler. Detta skulle komma alla till del, och konkurrensen skulle stimuleras. Ta bort lex Öresund. Det är intressant att höra att även Sigvard Persson nu är inne på de här tankegångarna. Tidigare har inte centerpartiet ställt sig bakom detta. Sigvard Persson citerade brev från Skånes handelskammare och från några andra personer, och det tycker jag var bra. Samtidigt frågade han, om även jag var beredd att följa den linje som angavsi brevet. Det är jag. Brevet har skrivits som stöd för en motion som inlämnades här i kammaren för några månader sedan och där jag själv står som första namn. Det är bra att Sigvard Persson ställer sig bakom detta, för då kan han kanske övertyga fler, varefter det blir lättare att snart få till stånd en ändring av lex Öresund. Låt mig sedan, herr kommunikationsminister, konstatera att vi nu har fått ett klart uttalande om ambitionen att nå fram till en lösning, innan den här mandatperioden är slut. Då skall jag inte längre ifrågasätta tidsplanen, det lovar jag. Nu förutsätter jag att det kommer ett förslag före mandatperiodens slut. Men fram till dess, tills vi har kunnat verkställa någonting av beslutets innehåll, måste vi också räkna med en verksamhet. Det är ett livsvillkor för Öresundsregionen, och här tycker jag att kommunikationsministern faktiskt är något mera nonchalant. Inte ens delvis kommunala rederier kan trolla med knäna. Även deras verksamhet måste på ett eller annat sätt gå ihop. I annat fall kommer det att kosta skattebetalarna ännu mer pengar. Därför upprepar jag frågan: Vad anser egentligen kommunikationsministern om att man med skattemedel är beredd att slå undan fötterna på alla rederier utom ett? Ett av de rederier som man på detta sätt riskerar att slå undan fötterna på är faktiskt ett rederi som kommunikationsministern trots allt har ett visst ansvar för. Är det då inte bättre att stoppa rundgången av pengar genom att ändra lex Öresund? Det skulle ju komma alla till del. I denna fråga tror jag inte att jag enbart talar för vad kommunikationsministern förmodligen skulle vilja kalla de förkättrade högerkrafterna utan för en massiv opinion i södra Sverige. Denna opinion har tagit sig uttryck på många sätt. För att konstatera detta behöver man bara läsa tidningarnas insändarsidor under det senaste året. Om kommunikationsministern hade varit i Malmö den 1 maj, hade han kunnat konstatera att det bland de många appellerna i det socialdemokratiska förstamajtåget fanns precis samma krav på ändring av lex Öresund.
Herr talman! Jag talade, herr kommunikationsminister, inte bara om Stockholmsdominans utan faktiskt också om Norrlandsdominans. Sydsverige är underrepresenterat. Det har ju träffats en övergripande överenskommelse med danskarna och med tyskarna, och här har kommunikationsministern varit med. Jag har konstaterat att Malmö blir missgynnat på tre sätt. Flygbåtstrafiken har vi uppenbarligen inte stora möjligheter att påverka. Tydligen har vi inte tillräckligt med garantier från danskarna. Tågfärjeförbindelsen i Malmö försvinner. SJ har velat det. Limhamn-Dragör-linjen riskerar faktiskt att få sämre standard. Det säger danska DSB-chefen klart ut. Då får man verkligen regionala problem. Det är viktigt att vi har förbindelse över både södra och norra Öresund. Vi vet att det är svårt att upprätthålla förbindelsen i södra Öresund. Här tycker jag faktiskt att kommunikationsministern bör observera de tendenser till sämre trafik som definitivt visar sig. Vi får en förflyttning av industrier, framför allt handelsföretag, upp till Helsingborg. KF, inget obekant företag, räknar med att företaget får flytta inom en femårsperiod, om det inte finns en tåg-färje-förbindelse med Danmark. Sedan skulle jag vilja säga några ord till Sigvard Persson när det gäller skattesubventioner av utrikesfart. Jag tror att det är väldigt olyckligt med sådana. Med den konstruktion de har är de kanske inte direkt olagliga, men jagtror att de strider mot kommunallagen. Jag hoppas att de även i framtiden skall göra det. Jag skulle vilja säga en annan sak också, nämligen att socialdemokraterna i Malmö försöker förstöra yrkestrafiken över Öresund för malmöborna. Här har man ett nöjesfartyg som kommer och tar marginalintäkter från Limhamn-Dragör-färjan. Om dessa sannolikt inte helt lagliga förehavanden kommer att ”sättas i sjön”, betyder det att yrkestrafiken Limhamn-Dragör kommer att försvagas. Och vi får ännu mycket större problem i södra Öresund.
Herr talman! Jag är glad över att kommunikationsministern har ett positivt intresse för Landskrona. Jag hoppas att vi inom en inte alltför avlägsen framtid skall kunna träffas där nere och studera förhållandena hos oss. Vårt så att säga nya näringsliv som blomstrar upp efter varvsnedläggelsen är av sådan art att vi behöver kontakter över sundet. De ekonomiska förutsättningarna måste finnas för att bedriva denna trafik. Sedan till kommunikationsministern beträffande lex Öresund. Nu vet vi alltså kommunikationsministerns inställning. Det var kanske litet optimistiskt från min sida att tro att kommunikationsministerns inställning skulle avvika från finansministerns. Men jag vill upprepa vad jag anförde tidigare, att vi i Sverige inte skall känna det som en prestigesak att ändra bestämmelserna. Jag vill anknyta till vad skatteutskottet sade i sitt betänkande 1983/84:22. Efter att i princip ha ställt sig bakom finansministerns bedömning säger utskottet ”att det kan vara motiverat att i lämpligt sammanhang ta upp även de frågor motionärerna aktualiserat på det nordiska planet för att åstadkomma regler som bättre överensstämmer med dem som gäller i fråga om annan nordisk färjetrafik”. Detta visar ju att det finns anledning att se på frågan. Jag hoppas att också regeringen kommer till den bedömningen. Sedan till Per Stenmarck om de kommunala subventionerna. Jag har bara velat redovisa den faktiska situationen. Mina partikolleger i Malmö får ta ställning utifrån den situation de befinner sig i. Det är ju ett mycket trängt läge i Malmö. Jag tycker därför att det i ett sådant läge är bättre att göra någonting från kommunens sida än att inte göra någonting alls. Per Stenmarck tyckte också att vi behövde ha nya former för att backa upp rederierna. Det tycker jag också. I Landskrona har vi gjort så att vi framför allt stött marknadsföringen. Vi har en viss subvention när det gäller terminalanläggningarna, men rederiet betalar fulla hamnavgifter. Sedan beträffande lex Öresund, Per Stenmarck, är de synpunkter som jag framförde inte helt nya för centern. Ulla Tillander framförde samma uppfattning vid interpellationsdebatten den 30 maj 1983, och jag stöder den uppfattningen i dag.

Herr talman! När det gäller lex Öresund vill jag bara än en gång hänvisa till den debatt som hölls när finansminister Kjell-Olof Feldt hade att svara på en fråga av Per Stenmarck. Finansministern talade då å regeringens vägnar, och jag omfattar således exakt samma uppfattning som den Kjell-Olof Feldt förde fram vid det tillfället. Jag är glad över att Per Stenmarck nu tror på viljan att åstadkomma en lösning beträffande de fasta förbindelserna. Jag kan försäkra Per Stenmarck att den danske trafikministern och jag vid våra överläggningar har framhållit att man måste ägna speciell uppmärksamhet åt att följa vilka åtgärder som är nödvändiga att vidta under tiden till dess att vi har nått en sådan överenskommelse. För mitt vidkommande är detta ganska självklart utifrån riksdagens ställningstagande i december 1982, då man klarlade att frågan om färjeförbindelserna skulle ges förtur i dessa överläggningar. Något förvånad är jag över att Margit Gennser inte tror på den överenskommelse som nu föreligger beträffande flygbåtsförbindelserna. Den frågan hade Arne Melchior och jag uppe när vi träffades i samband med Nordiska rådets session. Vi sade då — som det uttryckligen står i mitt svar — att de bolag som sköter trafiken måste klara av den frågan inom en månad. Man lyckades väl inte exakt på dagen, men man nådde fram till en överenskommelse. Jag kan försäkra att vi naturligtvis även där mycket nogsamt kommer att följa att man verkligen lever upp till avtalen. Det vore orimligt att hela tiden gå omkring och mena att alla avtal som träffas i detta avseende skulle dölja någonting annat än engagemang. Självfallet anser vi det angeläget att Öresundsförbindelserna fungerar. Någon annan uppfattning har vi inte från regeringens sida.
Herr talman! Låt mig först säga att jag aldrig har ifrågasatt kommunikationsministerns vilja i den här frågan. Tidsplanen är kärv, det är bara att konstatera, men vi hoppas nog alla att ni skall lyckas. Åter till lex Öresund. Jag vidhåller att centerns inställning är ny, men ni är hjärtligt välkomna i kampen. För några månader sedan avsändes ett gemensamt brev till regeringen från länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö kommun och Skånes handelskammare. Sigvard Persson har delvis berört det, och jag tänkte citera några valda delar: ”Finansministern uttalade vidare i sitt interpellationssvar att han ansåg att en ökad tobaksförsäljning knappast skulle komma att påverka rederiernas lönsamhet i någon nämnvärd grad. Vi delar inte denna uppfattning. De berörda rederierna gör också den bedömningen att även begränsade lättnader i ”Lex Öresund” skulle medföra avsevärt ökade förutsättningar för en lönsam — och därmed förbättrad — trafik. —-- Ett av de större rederierna i Öresundsregionen räknar med ökade intäkter i storleksordningen 25-30 miljoner kronor per år och ett av de mindre rederierna med cirka 700 000 kronor årligen. Mot bakgrund av dels rederiernas låga lönsamhet i dag, dels deras behov av reinvesteringar i nytt tonnage framstår den uppmjukning av ”Lex Öresund” det här är fråga om som ytterst motiverad och angelägen.” Brevet är undertecknat av dåvarande landshövdingen i Malmöhus län Nils Hörjel, kommunstyrelsens ordförande i Malmö kommun socialdemokraten Nils Yngvesson och chefen för Skånes handelskammare Lars Samzelius. Det är alltså inte ointressant att vi får en förändring av denna lag — tvärtom. Låt mig så ändra på min fråga, eftersom kommunikationsministern inte har velat svara på den tidigare. Då det uppenbarligen finns en mycket bred uppslutning i södra Sverige bakom kravet på en förändring av lex Öresund, är regeringen beredd att på ett positivt sätt lyssna på en eventuell uppvaktning i denna fråga? Mera stelbent än att man kan ändra sig behöver man väl inte vara. Det skulle trots allt bli ett utomordentligt starkt stöd, inte minst lokalt, för ett sådant krav.
Herr talman! Jag är mycket glad att höra att kommunikationsministern kommer att följa frågan om flygbåtarna, men jag är inte alls så optimistisk som han. Jag har faktiskt sysslat med denna fråga ända sedan 1976, då jag i Malmö fullmäktige ställde en första interpellation angående flygbåtsförbindelserna och deras inverkan på Malmö och Malmös kommunikationer. Ända sedan dess har de erbarmligt dåliga förbindelserna varit en följetong. Det är alltså i åtta år nu. Orsaken är naturligtvis att man inte har haft råd att investera i riktigt tonnage. Då kommer vi in på lex Öresund. Biljettpriserna är höga, och det är svårt att få verksamheten lönsam. Här kan faktiskt statsmakterna uppe i Stockholm göra en del för oss skåningar. Tänk på det! Jag tror inte att bara god vilja och en omorganisation som gör att det nu blir en part som tar hand om verksamheten hjälper. Dess värre anser jag nog att denna part är den som egentligen har minst intresse av att kommunikationerna upprätthålls. Kanske är jag för pessimistisk. Jag hoppas att kommunikationsministerns optimism skall hjälpa till att ge oss de goda förbindelser med flygbåtar över sundet som vi har saknat de senaste åtta åren.

Herr talman! Sven Munke har frågat mig om jag vill medverka till att även Sverige hedrade Raoul Wallenberg genom t.ex. ett officiellt erkännande i form av att ett monument över hans insatser reses eller att ett frimärke med hans bild utges. Raoul Wallenberg har gjort heroiska insatser i mänsklighetens tjänst. Jag ställer mig likväl avvisande till tanken att Sverige på de sätt som föreslås skulle hedra hans minne. Med den praxis som finns i Sverige skulle detta kunna uppfattas som att den svenska regeringen accepterat tanken att Raoul Wallenberg inte längre skulle vara i livet. Därför vore det olämpligt att nu ta sådana initiativ som interpellanten föreslår för att hedra hans minne.